Herr talman! Vid två tillfällen under den allra senaste tiden har jag haft tillfälle att för riksdagen redogöra för säkerhetsarbetena vid SJ. Det har varit naturligt att den 10 april efter den svåra olyckan i Mjölbytrakten och den 16 maj efter den svåra olyckan vid Norrköping redogöra för situationen. Jag skall därför inte upprepa vad som finns intaget i kammarens protokoll för den 10 april resp. 16 maj. Låt mig bara på direkta frågor från fru Landberg säga två ting. Det är viktigt att konstatera att enmansbetjäningen tillkommer efter överenskommelse mellan verket och de anställdas organisationer. Det är alltså en förhandlingsfråga. När det sedan gäller frågan om tågorderradio meddelade jag vid debatten i kammaren den 16 maj att statens järnvägar f. n. har prov i gång med sådan radioutrustning på ett antal järnvägslinjer, bl.a. i Stockholmstrakten, och att man håller på att utvärdera dem. Det svar som jag då lämnade visar att SJ även på det här området gör allt för att så snabbt som möjligt höja säkerheten.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig om jag vill medverka till att en utbyggnad av den trafikmedicinska verksamheten kommer till stånd och att därvid även olycksfallsforskning efter västtysk modell av typ ”haverikommissioner” bedrivs i Sverige. I Nordiskt trafiksäkerhetsråds verksamhetsprogram finns upptaget bl.a. utarbetande av normer för medicinsk och teknisk undersökning av vägtrafikolyckor i syfte att klarlägga olycksförlopp och olycksorsaker. Inom rådet pågår arbete med planläggning och genomförande av detta projekt som omfattar sådana frågor som herr Jonsson i Alingsås tar upp och som bör ge ett betydelsefullt underlag för vidare åtgärder inom detta område.

Herr talman! Eftersom herr Jonsson i Alingsås är förhindrad att närvara här i kväll har det kommit på min lott ta emot frågesvaret, och jag ber nu att få tacka för statsrådets svar. När det har hänt en trafikolycka i vårt land får vi efter en tid en polisutredning, som skall ligga som underlag för den kommande juridiska prövningen. Önskvärt vore emellertid att vi dessutom gjorde försök med en utredning som syftar till att försöka utröna hela förloppet vid själva olycksögonblicket. Målsättningen skulle då vara att få fram data som ger underlag för att förebygga olyckor. I Västtyskland prövar man en modell av ”haverikommission”. En sådan kommission rycker ut omedelbart efter en trafikolycka och försöker fastställa vad som hände i kollisionsögonblicket. Kommissionen söker få fram data om omgivningen, t.ex. trafik, trafikljus, väderlek, ljusförhållanden, vägytans beskaffenhet m.m. Den söker vidare få fram tekniska data om fordonen och deras tillstånd, bromsspår, glassplitter m.m. Likaså tar kommissionen fram medicinska data. Dels fastställer man vad som hänt på platsen för olyckan, dels följer man upp sjukhusbehandlingen av eventuella skadade och resultatet av behandlingen. Dessutom tar kommissionen fram psykologiska data. Man gör intervjuer med de inblandade personerna och försöker få fram den kedja av händelser som ledde till olyckan. För fortsatt forskning om trafiksäkerheten måste vi ha ett bra faktaunderlag, och värdefulla insatser har gjorts för att undersöka vad som händer framför allt med fordonen. Men mindre har gjorts för att undersöka hur de människor reagerat som har varit inblandade i en olycka. En sådan kommission som man har i Västtyskland kostar visserligen pengar, men i förhållande till det lidande och de ekonomiska konsekvenser som olyckorna för med sig är kostnaderna försumbara. Herr statsrådet hänvisar nu till det arbete som pågår i Nordiskt trafiksäkerhetsråd, och det är i och för sig mycket värdefullt, och det är tacksamt att det pågår. Men olycksfallen är många och svåra i vårt eget land och medför stora lidanden för de människor som är inblandade, och dessutom är olyckorna ekonomiskt mycket bekymmersamma för oss, bl.a. på grund av den belastning som sjukvården utsätts för. Därför tycker jag det vore värdefullt om vi här i Sverige, oberoende av vad Nordiskt trafiksäkerhetsråd säger, kunde sätta i gång med en sådan här försöksverksamhet. Jag tror att vi själva kan klara den här i landet.

Herr talman! Undersökningar av den typ som kallas haveriundersök ningar har sedan många år bedrivits på olika håll i världen och även i Sverige. Jag kan nämna att här i landet har bl.a. detaljerade undersökningar av inemot 1 000 olyckor skett i Uppsala län under åren 1960-1971. Genom detta arbete har bl.a. ett flertal andra forskningsprojekt inom trafiksäkerhetsområdet kunnat påverkas. Som herr Strömberg i Botkyrka säkert har sig bekant har vi i Sverige också en särskild trafiksäkerhetsprofessur med betoning på trafik medicin. Vidare finns andra kvalificerade vetenskapsmän på det medicinska området som ägnar sig åt trafiksäkerhet. Expertisen har utnyttjats bl.a. när det gäller vår bilbältesoch hjälmlagstiftning. Den stora vikt man i Sverige fäster vid arbete som syftar till att klarlägga de bakomliggande orsakerna till trafikolyckor och trafikskador som herr Strömberg nyss talade om har kommit till uttryck även genom att de svenska försäkringsbolagen har visat sig intresserade av ett system med haveriundersökningar. Den undersökningsverksamhet som kan drivas i haverikommissionens form är från trafiksäkerhetssynpunkt säkert mycket väsentlig. Men jag menar att det självfallet är av stor betydelse att man arbetar på ett enhetligt sätt på olika håll, så att resultaten från skilda undersökningar blir jämförbara. Den omständigheten att man även på andra håll i Norden arbetar med dessa frågor har gjort det angeläget att få till stånd ett nordiskt samarbete som syftar till att ge gemensamma riktlinjer. Detta är grunden till att man nu inom Nordiskt trafiksäkerhetsråd har arbete på gång i denna fråga. Rådet har därvid naturligtvis kontakter med den trafikmedicinska expertisen i de olika länderna. Och den omständigheten att man också på andra håll i Norden arbetar med de här frågorna har gjort det angeläget att få till stånd ett nordiskt samarbete, som syftar till att åstadkomma gemensamma riktlinjer. Det är grunden till mitt svar till herr Strömberg, att det inom Nordiskt trafiksäkerhetsråd pågår ett arbete i den här frågan. Rådet har naturligtvis också samtidigt kontakter med den trafikmedicinska expertisen i de nordiska länderna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den ytterligare värdefulla redovisning som han nu ger över de insatser som skett på det här området. Det är alldeles riktigt, som statsrådet påpekar, att det är angeläget att det i hela Norden — och också i vårt land — sker en samordning av den forskning som bedrivs och de undersökningar som görs. Jag finner dock det västtyska experimentet med något slags kommission, stationerad i någon av tätortsregionerna — en kommission som kan rycka ut snabbt — så intressant att det ändå vore önskvärt att överväga att pröva det alternativet också i Sverige. Jag tror även att det vore möjligt att i ett vidare arbete använda de forskningsresultat och de data en sådan kommission kan komma fram till. Jag är angelägen om att statsrådet vid den fortsatta prövningen av dessa ärenden också undersöker möjligheten att pröva en sådan här kommission av västtysk modell.

Herr talman! Herr Romanus har i en fråga till mig anfört följande. För statlig och kommunal tjänst krävs att den som skall anställas lämnar läkarintyg. Under det senaste året har förekommit att anställningssökande kvinnor bl.a. fått svara på frågor om sina menstruationsbesvär. Av den blankett som använts framgår också, att frågor beträffande kronisk heshet endast ställs till kvinnliga telegramutbärare. Med hänvisning till det anförda har herr Romanus frågat mig vad jag tänker göra för att de kvinnor som söker statlig och kommunal tjänst skall slippa svara på könsdiskriminerande frågor. Inom det statligt reglerade löneområdet får myndighet inte förbehålla tjänst, uppdrag eller tillträde till kompetensgrundande utbildning åt endast män eller kvinnor. Inte heller får myndighet vid ledigförklaring av tjänst uttala önskemål om manlig eller kvinnlig sökande. Detta framgår av kungörelsen om förbud mot könseller åldersdiskriminering vid tillsättning av tjänst, m.m. Formulär till läkarintyg som används vid anställning på statligt reglerad tjänst bör självfallet utformas med hänsyn till nyssnämnda förbud mot könsdiskriminering. I det formulär som socialstyrelsen har fastställt förekommer inte längre den av herr Romanus åberopade frågan om menstruationsbesvär. Det andra exemplet som herr Romanus anger — att uppgift i vissa fall skall lämnas om heshet hos kvinnlig telegramutbärare —- saknar numera aktualitet. Televerket anställer nämligen inte längre någon med tjänstebenämningen telegramutbärare. Den uppgiften kommer således att utgå vid nytryck av formuläret. Någon anledning till anmärkning från de synpunkter som herr Romanus har anlagt synes därför inte kvarstå i fråga om gällande formulär till läkarintyg. Eftersom det inte kan helt uteslutas att formulär av äldre modell kan finnas kvar, bör berörda myndigheter uppmärksammas på att nytt formulär har fastställts. Enligt vad jag har inhämtat har statens personalnämnd för avsikt att göra detta.
Herr talman! Min fråga föranleddes av att en kvinna, som denna vår sökte tjänst vid ett statligt verk, vid den obligatoriska hälsoundersökningen hos verkets anvisningsläkare bl.a. fick svara på frågan om hon var arbetsför under menstruationen. Jag är medveten om att ett nytt formulär för läkarintyg har fastställts. Men det räcker ju inte, om fortfarande det gamla formuläret används. Jag försäkrar statsrådet Löfberg att det är fråga om ett verkligt fall. Med anledning av statsrådets formulering att ”det inte helt kan uteslutas att formulär av äldre modell kan finnas kvar” vill jag säga, att han lugnt kan utgå från att det har förekommit denna vår. Det är svårt att tro att det var fråga om ett enstaka fall eftersom den som ställde frågorna var anvisningsläkaren vid ett stort statligt ämbetsverk. Jag vet också att sådana frågor som den nu nämnda förekommer och har ställts på senare tid när kvinnor sökt anställning i vissa kommuner. Det är alltså inte bara ett formellt problem som jag har tagit upp. Även om arbetsgivaren inte vid sin bedömning fäster avseende vid svaret på den aktuella frågan, måste man förstå att många kvinnor som ställs inför den finner den stötande. De frågar sig naturligtvis: Vem skall anställa de kvinnor som har svåra menstruationsbesvär, om inte staten vill göra det? Att frågan ställs undergräver alltså förtroendet för staten som en socialt ansvarsmedveten arbetsgivare. Att den är könsdiskriminerande är självklart — den ger ju intryck av att kvinnor med menstruationsbesvär inte kan komma i fråga för vissa statliga jobb. När jag fick frågeblanketten i min hand upptäckte jag också, att frågan om förekomsten av återkommande heshet skulle ställas till den som söker tjänst som telefonist m.m. men också till den som vill bli telegramutbärare — dock bara om det var en kvinna. Anledningen var, enligt vad jag fått veta, att kvinnliga telegramutbärare efter fyllda 18 år regelmässigt gavs anställning som telefonister — som givetvis inte bör lida av återkommande heshet - medan manliga telegramutbärare erbjöds andra typer av arbeten, man kan förmoda bättre betalda. Det var alltså fråga om en förberedelse för en könsdiskriminerande befordringspolitik. Den fråga jag nu ställer är: Även om nu denna tjänstebenämning inte längre tillämpas, finns den könsdiskriminerande anställningspolitiken nä det gäller telefonister, eller är också den avskaffad? Det är ju den väsentliga saken i sammanhanget. En viktig fråga är naturligtvis vad som händer med dessa blanketter när de har fyllts i. I vilken utsträckning påverkar uppgifterna anställningen och vilka får del av uppgifterna? LO:s läkare Erik Bolinder påpekade i en artikel i Fackföreningsrörelsen i höstas att hela läkarintyget inklusive patientens hälsodeklarationer och läkarens undersökningsfynd tas om hand av den som sköter anställningsförfarandet — något som inte är fallet på den privata arbetsmarknaden. Jag vill samtidigt som jag tackar för statsrådets svar på min fråga ställa följande nya frågor: Vill statsrådet medverka till att även kommunerna får en påstötning om att dra in den påtalade blanketten? Och vidare: När kan man färvänta sig att staten ändrar sin praxis beträffande hälsodeklarationer över huvud taget och blir mera av en mönsterarbetsgivare än den är i dag i detta fall?
Herr talman! Beträffande kommunerna vill jag helt kort säga, vilket herr Romanus väl är medveten om, att de arbetar inom ramen för sina egna lagar och författningar. Jag har ingen möjlighet att påverka dem annat än genom ett föredöme. Min uppfattning är också att staten på detta område utgör ett föredöme. Herr Romanus slår faktiskt in öppna dörrar, eftersom de gamla formulären är borta. De har inte längre någon aktualitet. Med tanke på detta tycker jag inte heller att det finns någon anledning att fördjupa sig i bakgrunden till att det fanns sådana konstiga formuleringar som påtalats. Jag tror att man utan överord kan påstå att myndigheterna är väl medvetna om att könsdiskriminering inte får förekomma. I olika utbildningsoch informationssammanhang framhåller vi också ständigt detta från regeringshåll när vi är ute och agerar i dessa frågor. De övertramp som kan ha förekommit i fråga om könsdiskriminering tycker jag kan betraktas som olycksfall i arbetet snarare än som medvetna försök till könsdiskriminering. Man har helt enkelt inte insett att den vidtagna åtgärden har varit att betrakta som könsdiskriminering. Men självfallet är detta frågor som vi inom departementet skall och måste hålla under ständig uppsikt. Det har vi hittills gjort, och jag kan försäkra herr Romanus att vi kommer att göra det också i fortsättningen.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för att statsrådet slår vakt om den kommunala självbestämmanderätten. Men om kommunerna har kunnat använda denna dåliga statliga blankett kan det väl inte vara fel att tala om för dem att nu skall de använda en ny, bättre statlig blankett. Det kan ju inte vara något intrång i deras självbestämmande. Herr Löfberg menar att jag slår in öppna dörrar. Ja, det skulle jag ha gjort om den här blanketten inte längre användes. Men för de kvinnor som ställs inför sådana här frågor är det skäligen likgiltigt att det numera finns en bättre blankett som inte innehåller dessa frågor, för det vet de inte om. Och att frågorna uppfattas som stötande av de kvinnliga arbetssökande kan jag försäkra herr Löfberg. Jag har inte så många fall att peka på, men jag är säker på att nästan varje kvinna, som ställs inför frågor av den här typen, reagerar. Även om herr Löfberg och jag kan tycka att menstruation är ett alldagligt begrepp och inte speciellt värdeladdat, är det inte alla som känner så. Man uppfattar det som diskriminerande att få en fråga om den saken. Därför slår jag inte in några öppna dörrar när jag frågar vad statsrådet vill göra för att åstadkomma en ändring. Det är bra att det finns en ny blankett, men det är ännu bättre om den används över hela linjen. Sedan förklarar herr Löfberg att staten är ett föredöme. Jag undrar det. Om jag fattade Erik Bolinders artikel i Fackföreningsrörelsen rätt, är inom den privata sektorn en sådan här läkarundersökning helt en sak mellan företagshälsovården och den anställningssökande, medan handlingarna när det gäller statliga jobb kan gå med till den som handlägger anställningen och t.o.m. till kommittéer och andra som diskuterar den. Då är inte staten något föredöme i fråga om att respektera integriteten. Man måste också intyga att man inte har lämnat felaktiga uppgifter. Om man har försummat att nämna någon åkomma som man har haft, kan det påverka anställningen. Sådant finns inte heller inom den privata sektorn, enligt LO-läkarens artikel. Då är staten väl inget föredöme på de punkterna heller.
Herr talman! Herr Romanus tar med de här uppgifterna från dr Bolinder egentligen upp en helt annan fråga, och vid den här sena timmen skall jag inte gå in på den utan koncentrera mig till vad diskussionen gäller. Jag håller med herr Romanus om att varje kvinna som ställs inför en sådan här fråga kan finna den stötande, och det har jag förklarat redan i svaret. Jag har också pekat på de åtgärder som vi har vidtagit för att förhindra att detta skall upprepas. När herr Romanus ändå fortsätter med att fråga om dessa saker, trots att jag har talat om att de egentligen saknar aktualitet, tycker jag faktiskt det är att slå in öppna dörrar. Jag vidhåller det påståendet.
Herr talman! Jag är medveten om att de exempel på att staten inte är ett föredöme som jag senast nämnde, inte finns i min fråga, så dem behöver herr statsrådet inte kommentera. Jag bara tar upp dem som en belysning av att staten faktiskt inte är ett föredöme när det gäller just hälsodeklarationer. Den enda fråga som jag ställde i det sammanhanget var: När kan man förvänta en ny praxis? Jag vet att det pågår en utredning om hur hälsodeklarationerna skall behandlas. På den punkten kanske herr Löfberg skulle kunna ge ett besked. Tyvärr blir det inte tillfälle att ställa några fler frågor till statsrådet Löfberg på det här området. Det beklagar jag, även om jag önskar honom lycka till i hans nya uppgift.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag vill medverka till att betyg enligt den femgradiga skalan slopas för specialarbete som självständigt ämne på gymnasieskolans tvåoch fyraåriga tekniska linjer. Specialarbete förekommer i två olika former i gymnasieskolan. Inom samtliga treoch fyraåriga linjer utförs i årskurs 3 specialarbete som ett led i att utveckla elevernas förmåga att arbeta självständigt. Detta specialarbete skall enligt läroplanens allmänna bestämmelser inte betygsättas. På tvåårig teknisk linje finns specialarbete B — byggteknik — upptaget i timplanen och på fyraårig teknisk linje specialarbete M - maskinteknik —- resp. K — kemiteknik. Dessa specialarbeten är ämnen och avser att ge en fördjupning i vissa tidigare studerade ämnen. De har åsatts ett visst veckotimtal och ingår sålunda i timplanen tillsammans med övriga ämnen och betygsätts. Eftersom betygsättningen inom skolväsendet f.n. utreds av 1973 års betygsutredning och förslag från utredningen kan väntas under 1975, är jag inte nu beredd att föreslå några förändringar av betygsättningen inom gymnasieskolan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Min fråga avsåg givetvis den andra gruppen av specialarbeten som finns omnämnda i svaret. Dessa uppgifter är av mycket olika karaktär, eftersom de ges individuellt till eleverna. Det kan finnas lika många specialarbetsämnen inom en klass som det finns elever i klassen, och det säger sig självt att det är mycket svårt för lärarna att då sätta differentierade betyg. Modellen bör naturligtvis vara att det bara antecknas i slutbetyget att specialarbete har godkänts eller icke godkänts inom ett visst ämne — med angivande av specialarbetets art. Jag kan förstå att statsrådet inte vill göra något bindande uttalande i dag, eftersom betygsutredningen förväntas avlämna sina förslag innevarande år. Men när det förslaget är klart för ställningstagande inom regeringen, hoppas jag att önskemålet om slopande av differentierade betyg i specialarbetena kan tillgodoses.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill redogöra för det aktuella läget beträffande utbildningen av sjukgymnaster i Örebro. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. styrelsen att fatta beslut om anordnande av ifrågavarande utbildning. Redan år 1972 inrättades sjukgymnastutbildning i Örebro. På grund av svårigheter att besätta vissa för utbildningen nödvändiga tjänster kunde utbildningen inte starta förrän vårterminen 1975. Örebro läns landstingskommun — som är utbildningshuvudman och närmast ansvarig för utbildningen — hade då under tre terminer haft studierektor anställd enbart för att förbereda utbildningens start. Då vissa initialsvårigheter ändock uppstod i undervisningen kallade utbildningsdepartementet i slutet av april 1975 till en överläggning med representanter för bl.a. Örebro läns landstingskommun, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, Legitimerade sjukgymnasters förbund och Örebroeleverna. Vid överläggningen rådde stor enighet om att utbildningen i Örebro skulle fullföljas som planerat. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat anordna ytterligare en praktisk-pedagogisk lärarkurs, främst avsedd för sjukgymnaster. Kursen kommer att förläggas till Örebro. I syfte att underlätta rekryteringen till de universitetslektorat i anatomi och fysiologi som är avsedda för bl.a. sjukgymnastutbildningen i Örebro, har vidare beslut fattats om att knyta dessa till Uppsala universitet. Tjänsterna inrättas som extra ordinarie. Härmed har de krav som ställts på utbildningsdepartementets medverkan blivit tillgodosedda. Efter vad jag erfarit har landstingskommunen i en särskild skrivelse den 23 maj 1975 informerat samtliga sjukgymnastelever om den fortsatta utbildningen. Av denna skrivelse framgår bl.a. att frågan om medicinsk föreståndare och lärare för utbildningen kommer att lösas till nästa termin samt att viss stödundervisning kommer att anordnas med hänsyn till studiesituationen under vårterminen.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret och framför allt för det sista stycket i svaret. Av det förstår jag att man efter det att jag lämnat in min fråga informerat eleverna i Örebro om vad som skulle hända med dem och med den fortsatta utbildningen. Man måste väl ändå konstatera att Örebroutbildningen startades med helt oacceptabla förutsättningar. Lärartjänsterna var inte besatta och man hade egentligen ingen garanti för hur förhållandena skulle kunna förbättras under terminen. Vad som verkligen förvånat mig är att myndigheterna inte tog lärdom av vad som hände i Göteborg. Jag minns mycket väl hur man 1966, precis som i Örebro, tog in t.o.m. dubbelt så mycket elever på vårterminen. Så fick de gå en termin, men en vecka innan terminen var slut meddelades eleverna att man inte kunde skaffa lärare för nästa termin, och då blev det en termins uppehåll för dessa elever. Det var ju snudd på skandal i utbildningen, och jag tycker att hela den nu aktuella utbildningen också har varit snudd på skandal. Jag vet att eleverna har varit mycket missnöjda med undervisningens kvalitet. Elever har sagt att de frågar sig om de verkligen under den termin som gått har fått den utbildning de borde ha och om de, ifall de inte skulle ha fått fortsätta vid denna utbildningsanstalt, över huvud taget hade kunnat gå över till någon annan institution och där fortsätta sin utbildning. De trodde inte att de hade en tillräckligt kvalificerad grund för att fortsätta på samma nivå som andra. Nu säger statsrådet i svaret att man skall ge eleverna en viss stödundervisning, och det tycker jag är väldigt positivt. Jag hoppas verkligen att denna stödundervisning kommer till stånd och att man på det sättet kan hjälpa eleverna att få låt mig säga litet bättre självkänsla. Jag tycker att hela den här valhänta hanteringen av sjukgymnastutbildningen först i Göteborg och nu i Örebro inte har ökat förtroendet för svenskt utbildningsväsen bland Sveriges ungdom. Men jag hoppas som sagt att det skall bli bättre och att stödundervisning o. d. skall ges, så att eleverna får den utbildning som de bör ha.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig när jag är i stånd att ge besked om ytterligare medelstilldelning för särskilda stödåtgärder på skolområdet. Regeringen uppdrog den 17 april 1975 åt skolöverstyrelsen att inkomma med en redovisning av behovet av ytterligare medel till anslaget särskilda åtgärder på skolområdet. Jag har erfarit att skolöverstyrelsen under juni månad kommer att avge en sådan redovisning. Först därefter är det möjligt att ta ställning till ett eventuellt ytterligare medelsbehov i enlighet med riksdagens beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret, och jag skall inskränka mig till ett par kommentarer och en följdfråga. Jag noterar att statsrådet av skolöverstyrelsen har erfarit att man under juni månad kommer att avge en redovisning för de inkomna ansökningarna om pengar till stödåtgärder på skolområdet. Jag har nämligen hört, fru statsråd, att skolöverstyrelsen inte menade sig behöva ha särskilt bråttom med redovisningen, utan sagt att de kunde ta det ganska lugnt med den eftersom det ändå inte kunde hända någonting förrän tilläggspropositionen kom vid höstens riksmöte och att det var gott om tid. Nu har i alla fall statsrådet erfarit att redovisningen skall komma under juni månad. Men om ärendet hade skyndats på när regeringens uppdrag gavs borde redovisningen — för svårare är den inte att göra — kunnat föreligga i departementet vid det här laget. Detta sagt om skolöverstyrelsens såsande, för att anknyta till benämningen på stödåtgärderna. Statsrådet säger att det i enlighet med riksdagens bud är möjligt att ta ställning till ett eventuellt ytterligare medelsbehov först när redovisningen och bedömningen av ansökningarna har inkommit. Det är fullt korrekt att det inte går att göra något innan dess. Men jag skulle vilja fråga statsrådet Lena Hjelm-Wallén: Tänker statsrådet ta ställning till ansökningarna och ge något förhandsmeddelande innan tilläggspropositionen kommer? Den kan tänkas komma först i slutet av oktober eller i november, och då är det litet väl sent för de kommuner som begärt medel att planera. Det är angeläget för dem att få något förhandsbesked så snart som möjligt. Vill statsrådet sedan bedömningarna har inkommit från skolöverstyrelsen ge någon form av förhandsbesked så att de kan planera? Jag vill understryka att detta är ytterligt betydelsefullt och att dessa pengar, som jag sagt tidigare, är det bästa som hänt grundskolan på länge.
Herr talman! Jag vill erinra om att det var riksdagens utbildningsutskott som nämnde att om ytterligare medel skulle anses behövas skulle de komma på nästa tilläggsstat. Som herr Nordstrandh känner till föreligger denna inte förrän vid riksdagens höstmöte. Vi har också vissa arbetsregler i såväl riksdagen som regeringen, och jag tänker för min del inte bryta mot dem. Denna fråga kommer att behandlas vid beredningsarbetet inför nästa tilläggsstat.
Herr talman! Riksdagens beslut var ett bifall till en motion av mig och några andra motionärer. Vi ville inte ansluta oss till andra motionärer som menade att dubbelt så mycket pengar som propositionen föreslog skulle anslås direkt. Vi tyckte att det var klokt att vänta för att se om det verkligen förelåg ett stort behov och vilken kvalitet det var på ansökningarna. Beslutet innebar att det slutliga beskedet skulle ges i en tilläggsproposition, och det står också implicit uttryckt i motionen. När statsrådet nu förklarar att hon inte vill bryta mot gällande regler om att inte säga någonting om vad som kommer i en proposition måste jag säga att statsrådet verkligen är lojal nästan till döds. Det har ju hänt många gånger att statsråd har meddelat vad en proposition kommer att innehålla innan den föreligger. Jag skall inte trötta med att i denna sena stund räkna upp sådana exempel. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén borde kunna ge någon form av förhandsbesked innan tilläggspropositionen föreligger. Det förlåter säkert de kollegor som i åratal har syndat mot regeln att inte ge något sådant besked.

Herr talman! Jämviktsriksdagen har hittills kännetecknats av att det varit en bred uppslutning kring huvudlinjerna i den ekonomiska politiken. Sedan årets kompletteringsproposition redovisats och oppositionspartiernas motioner väckts fanns det grundad anledning tro att även den här gången skulle riksdagen kunna fatta beslut, bakom vilka huvudparten av dess ledamöter kunde ställa sig. Den konjunkturbedömning som präglade kompletteringspropositionen delas ju i allt väsentligt av de hårda mittenpartierna.

Beredskapen skulle emellertid enligt centerpartimotionen hållas hög även för sådana insatser längre fram. Det finns ingenting i den bedömningen som skiljer sig från vad som har anförts i kompletteringspropositionen. Jag vill understryka att det i den reviderade finansplanen slås fast att det primära målet för den ekonomiska politiken är den fulla sysselsättningen. Ett bibehållande av den innebär att den ekonomiska politiken måste inriktas på att göra det möjligt för näringslivet att realisera sina investeringsplaner för att därmed öka vår exportvolym i syfte att förbättra handelsbalansen och därmed också den totala bytesbalansen. Därom råder inga delade meningar. I den reviderade finansplanen presenteras också ett omfattande paket åtgärder som antingen redan genomförts eller kommer att genomföras för att stimulera investeringsuppgången. Företagen får fr.o.m. den 1 juli i år disponera dels arbetsmiljöfonderna, dels de särskilda investeringsfonderna. Dessutom förlängs möjligheterna att utnyttja de reguljära investeringsfonderna till mars månads utgång nästa år. Konjunkturinvesteringsfonderna skall dessutom framgent få utnyttjas för investeringar även i maskiner. Härigenom släpps sammanlagt inte mindre än ca 7 miljarder kronor fria för investeringsändamål. Till detta skall fogas att likviditeten hos företagen fortfarande är god. I slutet av mars hade de större industriföretagen med mer än 200 anställda inte mindre än 15,9 miljarder i likvida medel. Den borgerliga majoriteten vill gå längre än regeringen när det gäller företagens rätt att disponera de reguljära investeringsfonderna. Man kräver att de skall få disponeras fritt även utanför stödområdet. Vi har däremot ansett det önskvärt att samhället inte avskaffar det styrinstrument som prövningen för investeringar utanför stödområdet trots allt utgör. Vi har velat behålla denna för att även i fortsättningen kunna prioritera den industrifattiga glesbygden. För mig är det en gåta att centerpartiet i detta avseende gjort avkall på behovet av att driva en ekonomisk politik som främjar den regionala balansen. Det faktum att man i majoritetsskrivningen på denna punkt tillfogat att man vill ”framhålla vikten av att detta tidsbegränsade fondfrisläpp ej får komma i konflikt med det av statsmakterna fastställda målet angående regional balans” är ju endast en generande dålig brasklapp. Men som fenomen är det tyvärr inget nytt i centerpolitiken att man fastställer storvulna mål utan att vara beredd att bidra till förverkligandet av desamma. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning uttalat sig i kryptiska ordalag om behovet av investeringsavdrag och även av investeringsbidrag. För vår del anser vi att de investeringsstimulerande åtgärder för de fasta investeringarna som jag nu berört utgör ett mycket generöst paket, och vår bedömning är att den önskvärda och nödvändiga investeringsuppgången bör kunna nås utan ytterligare stimulanser. Inte minst bör detta vara möjligt med hänsyn till att kreditpolitiken ju arbetar synnerligen samstämt med finanspolitiken. För att belysa detta, vill jag citera den kommuniké som riksbanken publicerade den 22 maj. Där sägs bl.a. följande: ”Trots en stark uppbromsning av affärsbankernas utlåning, steg affärsbankernas utlåning till industrin” — under 1974 —- ”med nära 21/2 miljarder kronor mot endast 230 miljoner kronor året innan. Också lånen till de mindre företagen uppvisar en kraftig uppgång — från 240 till 625 miljoner kronor. Samtidigt skedde på kapitalmarknaden en ökning i näringslivets upplåning. Under 1975 och 1976 sker nu — med stöd bl.a. av höjningen av obligationsräntan — en prioritering av industrins långa upplåning. Emissionskontrollen kommer att inriktas på en ökning av industrins inhemska upplåning under den kommande 12-månadersperioden med 2000 miljoner kronor i form av obligationslån och lån i institut av typen Industrikredit.

Enligt centerpartiet skulle det vara en traditionell skillnad i fråga om konjunkturförloppet mellan å ena sidan stora industriländer och å andra sidan mindre länder med en stor andel av världshandeln. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar att den höga ekonomiska aktiviteten i Sverige under den senaste tiden varit en följd av den ekonomiska politik som har bedrivits. När lågkonjunkturen i andra länder nådde ett bottenläge så befann vi oss här i landet i en annan konjunkturfas, bl.a. som en följd av att vi åren dessförinnan hade fört en sådan ekonomisk politik att vi kunde sätta in stabiliseringsåtgärder, medan andra länder var tvungna att gå i den motsatta riktningen. Vi hade en valutareserv som gjorde detta möjligt. Vårt utgångsläge var alltså, när den internationella lågkonjunkturen satte in, ett helt annat än många andra länders. Men det är kanske ing enting att strida om f. n. Oppositionen kommer alltjämt att framhärda i att förneka detta klara faktum. Centerpartiet brukar ju i olika sammanhang framhålla värdet av att ha deltagit i breda politiska uppgörelser i riksdagen, och därför borde väl centern också nu kunna säga att en följd av dessa uppgörelser har varit att den här fasförskjutningen inte bara uppstått av sig själv utan fastmer blivit det åsyftade resultatet av en konsekvent ekonomisk politik. I folkpartiets motion uttalas inledningsvis en mycket stor tillfredsställelse över den ekonomiska situationen. Man betonar att den reviderade finansplanen enligt folkpartiets mening är mer realistisk än den som presenterades i januari månad. Vikten av att vi har en hög beredskap över hela det ekonomiska fältet framhålls, och det är ju bara ett understrykande av de synpunkter som anförts i finansplanen. Folkpartiet uttalar vidare, och jag citerar här ordagrant: ”Det är enligt vår mening mycket viktigt att den ekonomiska politiken sköts med mjuk hand. Både överhettning och avmattning i den ekonomiska aktiviteten skall motverkas så fort tendenserna är helt klara.” Såväl folkpartiet som centerpartiet andas alltså stor osäkerhet om återstoden av det här året och den kommande vintern. Jag upprepar att enligt folkpartiet skall åtgärder sättas in när tendenserna är helt klara. Moderaternas förslag om en momssänkning avvisas visserligen nu, men de båda mittenpartierna anser att en sådan åtgärd kan aktualiseras under hösten. Moderata samlingspartiet har i sin motion alltså föreslagit att vi nu skulle genomföra en momssänkning. Ett uttalande skulle göras av riksdagen, och sedan skulle ett sammansatt finansoch skatteutskott någon gång senare under sommaren kunna besluta. När momssänkningen skulle sättas in och när den skulle upphöra har inte moderaterna någon bestämd mening om, men de säger att momssänkningen i princip skulle vara temporär. Emellertid finns det ju inte några formella möjligheter att låta en s.k. miniriksdag, bestående av skatteoch finansutskotten, fatta sådana beslut, eftersom vi inte har tagit de författningsändringar som är erforderliga. Moderaterna känner alltid som sin huvuduppgift att svartmåla den ekonomiska situationen i vårt land. ”All right”, säger de många gånger, ”f. n. är det ganska bra”. Och det medgivandet måste de i sanningens namn göra just nu, för svenska folket känner att det är bra f.n. Men det är ju ofta så att man vill bestrida detta faktum i sin iver att svartmåla situationen i landet. Under vintern och våren har vi sett näringslivets resultat för år 1974, och vi har även vid bolagsstämmorna kunnat avläsa prognoserna för innevarande år — de är inte heller särskilt dystra. Den s.k. miljardklubben, dvs. företag med en omsättning som överstiger 1 miljard, har fått 13 nya medlemmar. Den sammanlagda omsättningen uppgick till 221 miljarder kronor. Fondemissionerna har varit många liksom även utdelningshöjningarna, och att det finns en optimism inför framtiden inom det svenska näringslivet är helt klart — en optimism som är vida större än vad vi emellanåt brukar få höra av dem som påstår sig företräda näringslivet här i riksdagen. Det framgår väl av att nyemissionerna f.n. ligger på en nivå av ungefär 1 miljard, dvs. ungefär dubbelt så mycket som under tidigare år. Samtliga tre borgerliga partier har alltså vädrat frågan om momssänkning, men det var endast moderata samlingspartiet som i motionen hade en bestämd uppfattning. Jag har gång efter annan, efter förra årets riksdagsbeslut om en temporär mervärdeskattesänkning, fått höra att det var nog mest den som medförde alla de positiva resultat som vi kunnat inregistrera i fråga om sysselsättningen och den ekonomiska situationen över huvud taget. Det kan finnas anledning att peka på att enligt den reviderade nationalbudgeten pågår inom finansdepartementets ekonomiska avdelning en särskild undersökning av verkningarna härav. Den undersökningen sker i samarbete med riksrevisionsverket. En slutlig utvärdering beräknas kunna presenteras i samband med den preliminära nationalbudgeten för 1976. Men redan nu kan den intresserade läsaren ta del av det preliminära resultatet. Därvid bör man notera att det var främst de varaktiga varorna som utsattes för kraftiga svängningar i konsumtionen, och att vidare importstatistiken tyder på att konsumtionen fick en omfattning av sådana mått att en kraftig importökning blev erforderlig för att tillgodose den ökade efterfrågan. Det kan vara skäl att notera att vi under tredje kvartalet i fjol fick én fördubbling av importen av t.ex. bilar. Nu föreställer jag mig att mittenpartierna, som var med om den här tillfälliga momssänkningen, kanske inte sätter så stor tilltro som de borde sätta till vad som anförs i nationalbudgeten — eller kanske rättare sagt bara lätt skummar över de resultat som där preliminärt redovisas.

Men det är väl även andra som ifrågasätter momsen som ett medel att stimulera konsumtionen och därmed påverka sysselsättningen. Den ansedda tidskriften Affärsvärlden hade i förra veckan en artikel där man som sin bestämda uppfattning anförde att vi inte bör dra alltför stora växlar på erfarenheterna från 1974, om momssänkningens konsumtionsstimulerande effekt. Herr talman! När det gäller ett borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften säger man i folkpartimotionen endast så här: ”I debatten har bland lämpliga åtgärder nämnts borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften” — punkt och slut. Det är ju bara ett uttalande så där i allmänhet och antyder inte på något som helst sätt att man skulle vara beredd att ägna så mycket som en enda tanke åt att aktualisera en ändring av arbetsgivaravgifterna. Den del av dessa avgifter som går under benämningen socialförsäkringsavgifter höjdes för år 1976 så sent som den 6 maj i år med ca 4 100 milj.kr. Någon konsekvens i politiken bör man ändå ha rätt att kräva av en opposition. Att endast några veckor därefter sänka avgiftsuttaget, ja, ett sådant förslag trodde vi endast skulle kunna dyka upp hos moderata samlingspartiet men inte hos mittenpartierna, som ändå påstår sig känna ansvar för vad de har varit med om att besluta vid tidigare överenskommelser. Jag övergår sedan till att kort belysa den ekonomiska situationen sådan som vi på vårt håll uppfattar den — en uppfattning som även mittenpartierna åtminstone tidigare i motioner i stort sett anslutit sig till. Om jag startar med arbetsmarknadsläget så kan man konstatera att sysselsättningen är högre än någonsin. Enligt arbetskraftsundersökningarna i april var 4 041 800 människor i arbete, vilket innebär en ökning från januari i år med nästan 80 000. Vi har aldrig i detta land vid den här tidpunkten på året haft så många människor i arbete. Denna ökning av sysselsättningen har varit kontinuerlig under hela året. Arbetslösheten ökade visserligen med inte fullt 5 000 från mars och uppgick i april till 64 500. Samtidigt steg emellertid antalet obesatta platser med närmare 23 000 till drygt 78 300. Det fannsalltså i april 1,2 lediga platser per arbetslös. För oss tyder dessa siffror på att det inte kan vara aktuellt med en generell efterfrågestimulans. Denna uppfattning stärks om man ser på utvecklingen av den privata konsumtionen. Tillgängliga data tyder på att konsumtionsutvecklingen under de fyra första månaderna stigit kraftigt. Volymmässigt steg den totala detaljhandelsomsättningen med inte mindre än 8 96 under första kvartalet. Jag finner detta glädjande med tanke på att konsumtionsökningen ägde rum under en tid när avtalsrörelsen var inne i en besvärlig period. Man hade kunnat befara att detta skulle ha lett till en försiktighet hos konsumenterna med åtföljande nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Att så inte skedde tolkar jag som ett förtroende bl.a. för oss som har ansvaret för den ekonomiska politiken, för vår vilja och förmåga att föra en ansvarsfull och resultatinriktad politik. Det är allvarligt att nu behöva konstatera att man från mittenpartiernas sida inte velat fortsätta en sådan politik, utan i stället hemfallit till lättsinniga utspel, vilkas konsekvenser man inte torde ha tänkt igenom ordentligt. Inte minst mot bakgrund av bytesbalansens utveckling är mittenpartiernas avhopp från Haga Il-överenskommelsen om finansieringen av statsutgifterna djupt beklagligt. Under de fyra första månaderna i år har vi ett underskott i handelsbalansen om ca 950 milj.kr. Att i detta läge späda på budgetunderskottet utan att ens räkna på konsekvenserna av sina krav är inte ägnat att skapa fortsatt förtroende för statsmakternas möjligheter att i ett längre perspektiv bibehålla ekonomisk stabilitet och full sysselsättning. Att detta underskott torde komma att växa relativt kraftigt när hushållen nu erhåller de retroaktiva lönerna är oundvikligt. Jag vill betona att vi från vår sida ingalunda står främmande för tanken att vidta åtgärder om det skulle visa sig erforderligt fram emot vintern för att hålla uppe och stödja sysselsättningen. Men vad som nu behövs är inte beslut om insatser, utan en utbyggd ekonomisk-politisk handlingsberedskap. Som vi framhållit i vår reservation har regeringen genomfört en omfattande inventering av möjliga åtgärder inom sysselsättningspolitiken. Det är nödvändigt att dessa åtgärder utformas så att de ger största möjliga sysselsättningseffekt, samtidigt som belastningen på utrikesbalansen minimeras. De skall vidare med kort varsel kunna sättas in i regioner där sysselsättningsstöd behövs. De krav som sålunda måste ställas på presumtiva ekonomisk-politiska åtgärder, ägnade att främja sysselsättningen, motsvaras sannerligen inte av effekterna av en temporär mervärdeskattesänkning. I stället torde olika åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken komma att visa sig mera användbara. Här finns också en betydande reserv att tillgå när det gäller beredskapsarbeten. Jag vill understryka att arbetsmarknadsstyrelsens planeringsreserv för nästa budgetår är av storleksordningen 10 miljoner dagsverken. Stor betydelse i sammanhanget torde också det lagerstöd kunna få som regeringen har beslutat om och som skall tillämpas för ökning av näringslivets lageruppbyggnad från den 1 juli i år. Om jag så återgår till båda mittenpartiernas grunduppfattningar vill jag påstå att de i stor utsträckning överensstämmer med i finansplanen redovisade uppfattningar. Moderata samlingspartiets motion, vilken som vanligt är innehållsrik och spänner över vida fält, har även den förtjänsten att den utmynnar i fyra konkreta yrkanden. Det kan man sannerligen inte säga om mittenpartiernas motioner. De är mycket begränsade i sin hemställan. Men i texten innehåller de mer eller mindre klart utformade förslag. Det gäller för det utskott som skall ta ställning till dem att söka få en uppfattning om huruvida det verkligen är förslag eller någonting som man kan tänka sig någon gång i framtiden, möjligen i en annan konjunktursituation än den vi nu befinner oss i. Det här sättet, eller kanske rättare sagt rättigheten, att skriva motioner har jag gång efter annan påtalat såväl i finansutskottet som i andra sammanhang. Jag nämnde tidigare att folkpartiet i sin motion har snuddat vid frågan om den allmänna arbetsgivaravgiften, medan däremot centerpartiet över huvud taget inte har nämnt den alls som någon aktuell åtgärd vare sig nu eller senare under året. Däremot föreslog moderata samlingspartiet redan i januari ett borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det s.k. inre stödområdet från den 1 juli i år. Och i den motion som moderaterna nu har väckt i anslutning till kompletteringspropositionen har det kravet upprepats. Det är intressant att konstatera det resonemang som moderaterna för när det gäller att ta ställning till antingen en sänkning av arbetsgivaravgiften eller en momssänkning. Förmodligen skulle man väl innerst inne vilja förorda båda delarna. En sänkning av arbetsgivaravgiften påstås ha positiva effekter på den externa balansen. Det har däremot enligt moderaterna inte momssänkningen på samma sätt. Men eftersom just arbetsgivaravgifterna har spelat en roll i avtalsförhandlingarna anser man en sänkning av dessa avgifter vara mindre lämplig. Ja, det kan man förvisso säga, eftersom just arbetsgivaravgifterna vare sig vi kallar dem för allmän arbetsgivaravgift eller socialförsäkringsavgift ju i hög grad har spelat en roll när det gäller det lönepåslag som arbetarna har kunnat få ut vid avtalsförhandlingarna. När sedan avtalsförhandlingarna är genomförda skulle på politisk väg en sänkning av arbetsgivaravgifterna genomföras. Och hur det skulle uppfattas på arbetstagarhåll tycks t.o.m. moderata samlingspartiet begripa sig på. Men att nu arbetsgivaravgifterna ändå kommer med i finansutskottets borgerliga majoritets förslag är inte bara från denna synpunkt utan även från många andra i högsta grad överraskande. Under åberopande av ett eventuellt kommande besvärligt konjunkturläge för Sverige gör nu finansutskottets majoritet en attack mot arbetsgivaravgiften — eller löneskatten som man så gärna talar om — på förslag som ursprungligen kommer från moderata samlingspartiet. Det har sitt intresse att konstatera, att det plötsligt har blivit angeläget att fatta beslut om att genomföra delar av moderaternas förslag — vars ekonomiska och administrativa konsekvenser är dolda i dimma — vid en tidpunkt när efterfrågan på arbetskraft ökar kraftigt även i de aktuella delarna av landet. Mellan mars och april i år steg antalet lediga platser i skogslänen med mer än 50 96. Det kan också vara intressant att konstatera, mot bakgrund av att centerpartiledaren Fälldin när finansutskottets ställningstagande bekantgjordes i massmedia framhöll att om de borgerliga partierna nu återigen kommit på samma linje i den ekonomiska politiken, så skall denna fortsättningsvis bygga på mittenpartiernas grund. Redan början av den enigheten, som nu har redovisats i det här betänkandet - om det nu är en början; därom vet vi för dagen platt intet —- visar någonting helt annat. Det var när moderaterna fick komma med som mittenpartierna skrev ett utskottsbetänkande som såg ut som det nu gör. Därmed övergår jag, herr talman, till att närmare kommentera vad som har hänt vid handläggningen av detta ärende i finansutskottet.

Nej, han lät utforma ett utkast till betänkande på helt borgerlig linje och tydligen också med ambitionen att fånga in moderaterna i en gemensam skrivning. Och de moderata ledamöterna var säkerligen inte nödbedda, eftersom deras strävan är att komma in igen i gemenskapen med mittenpartierna och givetvis, med den taktiska skicklighet som de besitter, även påverka utskottsskrivningen och förslagen. Jag förstår nu så här efteråt att folkpartiet i hög grad motvilligt fått finna sig i den här trealliansen. Jag förstår också hur meningslöst det var att jag tog kontakt med företrädare för de båda partierna, den kontakt som från början utskottets ordförande borde ha tagit, för att efterhöra vilka möjligheter som kunde tänkas föreligga till att även denna gång åstadkomma en så bred majoritet som möjligt i finansutskottet. Men jag upptäckte ganska snart att man inte lyssnade så noga på mina synpunkter, och nu efteråt är jag helt på det klara med att de borgerliga partierna ganska snart hade bestämt sig för att nu börja skapa bilden av ett samstämmigt borgerligt alternativ till regeringspolitiken. Det var den uppfattning jag fick under överläggningarna. Vilken uppfattning jag kommer till i dag får väl dagens debatt visa. Moderata samlingspartiet köpte in sig i den borgerliga gemenskapen genom att biträda mittenpartiernas förslag om en tidigareläggning av barnbidragshöjningen. Därmed desavouerade moderaternas representanter i finansutskottet sin representant i socialutskottet, som tidigare uttalat att en sådan åtgärd inte nu borde beslutas. Jag sade att man köpte in sig. Men man fick mycket med. Vad fick man med? Jo, arbetsgivaravgiftens sänkning, som man hade tagit upp i sin motion, och dessutom frågan om investeringsavdrag och/eller investeringsbidrag. Jag fick ganska snart besked om att en höjning av barnbidragen från den 1 oktober med 75 kr. enligt mittenpartiernas uppfattning var en central fråga när det gällde att klara en eventuell konjunkturnedgång under fjärde kvartalet. Det är intressant att mittenpartierna ser den fortsatta utvecklingen i kvartalsperioder. Tredje kvartalet kommer att bli ljust i ekonomiskt avseende för svenska folket. Under de närmaste månaderna kommer de retroaktiva lönerna och därefter de fortsatta resultaten av avtalsrörelsen. Men den 30 september i år kommer dessa effekter tydligen att upphöra. För att rädda konsumtionen måste en höjning av barnbidragen med 75 kr. ske redan den 1 oktober. Därmed stimuleras den privata efterfrågan under vinterhalvåret! Vi har tidigare varit överens om att höja barnbidragen med 300 kr. per år fr.o.m. den 1 januari 1976. Borde då inte det kunna anses vara till fyllest i detta ovissa läge? Måste verkligen beslut om en tidigareläggning tas nu, den 30 maj? Finns det tillräckligt bärande motiv för det här? Ja, tydligen — för den borgerliga majoriteten finns det tillräckligt bärande motiv. 140 miljoner kostar det. Därmed ökas budgetunderskottet. I debatten har nu påståtts att vi socialdemokrater skulle ha avvikit från den överenskommelse som fått beteckningen Haga II. Det påståendet är felaktigt, och jag vill erinra om vad som anfördes i betänkandet nr 1 i år från finansutskottet, där vi framhöll att beredskapsplanen skall omfatta dels åtgärder som har till syfte att stimulera investeringar inom näringslivet, dels insatser som möjliggör för kommunerna att behålla men även förbättra sin service inom vårdområdet, dels också insatser som har till ändamål att stödja den privata konsumtionen. Beträffande detta sistnämnda anfördes då att dit kunde räknas en tidigareläggning av höjningen av barnbidraget men att den då skulle vara grundad på konjunkturpolitiska skäl. Vi har yrkat avslag på majoritetens förslag. Vi är väl medvetna om att detta vårt ställningstagande kommer att bli det stora slagnumret i oppositionspartiernas förkunnelse under den allra närmaste tiden. Jag kan emellertid försäkra att vi på vår sida kommer att presentera en redovisning av alla de utgiftshöjande och inkomstminskande förslag som oppositionen under den här riksdagssessionen med eller utan lottens hjälp genomdrivit. Vi kommer att tala om för svenska folket vad detta betyder för underskottet i vår budget och hur det även påverkar lånebehovet på andra områden inom samhället, t.ex. mindre och medelstora företag, som borgerligheten alltid hävdar är missgynnade på den svenska kreditmarknaden. De låtsas emellertid som om kreditmarknadens resurser skulle vara obegränsade, även om de mycket väl vet att så inte är fallet och att under senaste tiden både stat, näringsliv och kommuner varit tvungna att gå ut på den internationella lånemarknaden i en omfattning som kanske redan varit alltför omfattande. Nu säger man inom oppositionen: Vi får alltid från regeringspartiet höra att när vi i oppositionen för fram förslag så kräver ni av oss inkomsttäckning genom nya skatter, avgifter eller inkomstförstärkningar på annat sätt. Men när regeringen för fram sina propositioner om reformer ställs inte samma krav. — Jag skulle nog vilja råda er att sluta upp med det resonemanget. Det är icke något försvar för den ekonomiska politik som ni anser er ha rätt att bedriva. Det faktiska förhållandet är ju att ni i regel godtar regeringens förslag, men ovanpå dessa förslag kommer ni med påspädningar, som mången gång inte är av ringa art. Det är där ni borde känna ert ansvar för landets ekonomi.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

Herr talman! I finansutskottets betänkande finns det en sats som är utomordentligt avslöjande. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna är helt överens om den. Denna sats ställer i blixtbelysning de olika betraktelsesätt som finns på samhällsekonomin och hela samhällsutvecklingen. Bakgrunden är följande: Det finns som alla vet ett mycket starkt behov av mera barnstugeplatser och bättre barnstugeplatser. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att man skall anta en plan för en utbyggnad på detta område. Planen bör sikta på att snabbt häva de värsta bristerna på både det kvantitativa och det kvalitativa planet. Den bör ha målsättningen 50 000 nya platser under vart och ett av de närmaste tre åren. För att möjliggöra denna utbyggnad bör staten överta personalkostnaderna vid barnstugorna.

Denna uppfattning är, som jag redan framhållit, utomordentligt talande. Man måste ställa följande frågor för att belysa den saken. Hur många hundra miljoner kostar de nya bidrag och lättnader som de borgerliga partierna nu med lottens hjälp vill genomdriva till de kapitalistiska företagen? Vad kostar alla de bidrag och subventioner till det privata näringslivet som redan finns och som socialdemokrater och borgerliga är överens om? Hur många miljarder kostar militären? Hur mycket har de stora förmögenheterna ökat under de senaste åren? Hur många miljarder har spekulanterna på aktiebörsen tjänat? Hur stora vinster har de stora tomtoch markägarna gjort på markvärdestegringen under de senaste åren? Vad kostar all den produktion man inte bara tolererar utan direkt uppmuntrar av skräpvaror och allsköns artiklar som bara kan säljas med ”mördande reklam”? Hur stora är bolagsvinsterna? För allt sådant anser de borgerliga partierna och till största delen också socialdemokraterna att det finns ”samhällsekonomiskt utrymme”. Men när vpk kräver att man skall bygga 50 000 daghemsplatser om året då hotas tydligen samhällsekonomin av sammanbrott. När man kräver att barnens rättigheter skall garanteras då räcker plötsligt inte produktionen till. Är det verkligen någon som tror på detta? Sanningen är ju i stället att de borgerliga partierna liksom socialdemokratin i regeringsställning i ord kan tala om behovet av en bättre barnomsorg. Men när det gäller att omsätta orden i handling då säger ni stopp. Då vill ni inte vara med. Då skyller ni på ”det samhällsekonomiska utrymmet”. Er ståndpunkt innebär bara att ni anser höga bolagsvinster, förmögenhetsökning, spekulationsvinster på fondbörsen, höga militärutgifter och nya bidrag till storbolagen vara viktigare än en utbyggnad och förbättring av daghemmen. Wallenberg och Viggen är viktigare än barnens intressen — det är er ståndpunkt. Man försöker att skapa dramatik omkring denna debatt genom att knyta ihop den med frågan om extraval till riksdagen. Man kommer att skriva och tala mycket om lottdragningar och deras resultat. Men den verkliga dramatiken finns inte här. Den verkliga dramatiken finns i städerskornas, skogsarbetarnas och renhållningsarbetarnas strejkaktioner. Den finns i de aktioner för fler och bättre barnstugor som engagerar allt flera människor. Den finns i den opinionsrörelse mot en utbyggnad av kärnkraften som inte kommer att avstanna efter riksdagsbeslutet, utan i stället växa sig allt starkare. Den finns i den lokala kampen ute på arbetsplatserna, i hyresgästernas aktioner mot hyreshöjningarna och i protesterna mot de stigande priserna. Dessa protester, denna rörelse, måste för att ge varaktiga resultat vända sig mot det som är det gemensamma i regeringens och de borgerliga partiernas politik, nämligen tron på att välstånd kan byggas på det kapitalistiska näringslivet, på de stora, privata, kapitalistiska företagen. Med välstånd menar jag då inte en hög produktion av vilka varor som helst, vilka ger kapitalet profit.

Att genomföra allt detta är en fråga om kamp som ligger inom och som är en direkt fortsättning av arbetarrörelsens traditioner. Men skall detta genomföras kan man inte nöja sig med att sitta och försöka administrera det kapitalistiska näringslivet så att det blir så litet ineffektivt som möjligt. Då kan man inte utgå från uppfattningen att vad som är bra för de kapitalistiska företagen också är bra för lönarbetarna och samhället. Då krävs det i stället en medveten och långsiktig politik för att bryta kapitalets grepp över ekonomi och samhällsliv. En del grupper och partier tycker att det är fel att tala om kapitalism i motsättning till socialism. De vill bara resonera om reformpolitik. Att sköta ekonomin betraktar de som en rent teknisk fråga, där det bara gäller att ha de rätta insikterna för att säkra full sysselsättning och prisstabilitet. Äganderätt och makt betraktar de som något ovidkommande för det ekonomiska förloppet. Ekonomer med den inställningen fanns redan i förra århundradet. Då kallades de med rätta för vulgärekonomer. Det finns ingen anledning att ändra den benämningen. Det går nämligen inte att skilja ut ekonomin från politiken. De som försöker inbilla oss att arbetslösheten varaktigt kan utrotas och inflationen helt stoppas i det kapitalistiska systemet försvarar i själva verket bara detta system. Man kan rikta uppmärksamheten på olika avsnitt när man diskuterar den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken. När det gäller vad som hänt de senaste åren vill vi från vpk:s sida framför allt kritisera den förskjutning som ägt rum i fördelningen av inkomster och förmögenheter. Den har gynnat bolagen och de stora kapitalägarna. Den har missgynnat lönarbetarna, pensionärerna och de små företagarna. De stora förmögenhetsägarna har kraftigt ökat sina kapital. Spekulationen i aktier, mark och andra sakvärden har inneburit stora inflationsvinster. Det är en begränsad grupp i samhället som gjort dessa vinster. De har inte snutits ur näsan eller ramlat ned från himlen. De har skett på bekostnad av att andra grupper fått se sin andel av inkomsterna och förmögenheterna i samhället minskad. De stora bolagen har kunnat notera kraftigt ökade vinster under de senaste åren. Dessa har heller inte skapats ur luften. Ökningen av profiterna har skett på bekostnad av lönerna, eftersom bägge tas ur ett gemensamt produktionsresultat. Enligt LO:s beräkningar var förhållandet mellan löner och driftöverskott i företagen i den s.k. konkurrensutsatta delen av näringslivet under 1960-talet som 70 till 30. Men under de år som förflutit av 1970-talet har förhållandet varit 60 till 40. Det betyder att det under de senaste åren skett en kraftig omfördelning till kapitalets förmån. Arbetarrörelsen kan självfallet inte godta detta. Det är mot bakgrunden av denna utveckling man måste se den växande irritationen på arbetsplatserna, kraven på en mera aktiv lönepolitik och de inom flera områden uppflammande strejkerna. Arbetsköparnas påstående att lönehöjningar skapar inflation måste mot denna bakgrund bemötas med förakt. Det är ju i stället monopolens spekulationer och prisuppdrivande politik som verkar som bensin på inflationsbrasan. Om lönarbetarna lyckas återerövra vad de förlorat ökar det inte inflationstrycket, utan minskar det i stället. Lönarbetarnas kamp för en bättre fördelning av produktionsresultatet är alltså samtidigt en kamp mot inflationen. Det finns hos regeringen f.n. en stor förnöjsamhet över den ekonomiska utvecklingen. Man pekar på den ökade sysselsättningen. Man pekar på de s.k. konjunkturutsikterna och menar att dessa innebär goda förutsättningar för det närmaste året. Man pekar på att prisstegringen inte är riktigt lika hög som i vissa andra länder. Allt detta låter sig naturligtvis sägas. Inom ramen för kapitalismens ekonomiska system upplever det svenska näringslivet just nu en relativ högkonjunktur. Det är möjligt att den kan bevaras en tid framåt. Det är också möjligt att prisstegringen blir någon procent lägre än förra året. Men innebär verkligen detta att de ekonomiska utsikterna på något längre sikt ger anledning till finansministerns stora optimism? Det finns en stark kvarvarande arbetslöshet trots högkonjunkturen. Den drabbar särskilt ungdomen. Många ungdomar som vill ut i arbete har svårt att få en meningsfull sysselsättning. På många platser finns det fortfarande stora svårigheter för kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden. De många ur den s.k. öppna arbetsmarknaden utslagna har ingen chans eller har mycket svårt att komma igen. Och inom överskådlig tid hotar en ny ekonomisk kris med växande arbetslöshet. Och prisstegringarna? Skall det verkligen vara en källa till förnöjsamhet och optimism hos en regering när prisstegringen under ett år beräknas till ”bara” 10-12 96? Det är inte många år sedan något sådant betecknades som rekordinflation. Men med den växande inflationen och med den växande permanenta arbetslösheten har det på vissa håll skett en nedprutning i de politiska kraven och värderingarna. Det är farligt om man på det viset vänjer sig vid att acceptera en viss bestående arbetslöshet och en permanent inflation som något naturligt och ofrånkomligt. Målsättningen om full sysselsättning och ett fast penningvärde måste upprätthållas. Men då måste man också ta konsekvenserna och kämpa för en ekonomisk ordning som kan förverkliga dessa målsättningar. Det finns alltså stora, nödvändiga uppgifter att lösa för de partier som vill företräda lönarbetarklassens intressen. Skall arbetarrörelsen i det läget nöja sig med lotteriparlamentarismen, eller skall man ta chansen att genom ett nyval skapa en fast majoritet för en långsiktig politik i folkflertalets intresse? Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan valutslaget 1973 hävdat den senare ståndpunkten. Socialdemokratin har i stället försökt att regera med hoppande majoriteter och under den senaste tiden alltmera knutit sina förhoppningar till ett mer eller mindre fast samarbete med ett av eller bägge mittenpartierna. Så kom de överenskommelser till som av massmedia brukar kallas Haga I och Haga II. Det skulle vara en överdrift att påstå, att dessa avtal med borgerliga partier framkallade någon entusiasm i de djupa socialdemokratiska leden. Även inom regeringen och i den socialdemokratiska riksdagsgruppen torde förtjusningen ha varit begränsad. Men man såg avtalen som något ofrånkomligt för att klara regeringsarbetet fram till det ordinarie valet i september 1976. Även s.k. resonemangsäktenskap förutsätter väl en viss grad av uppriktighet och trofasthet. För utomstående är det en muntrande läsning att nu ta del av vad t.ex. herr Helén sade i tidigare debatter här i riksdagen om den fulla innebörden av samarbetet på Haga och i kanslihuset och den djupa ansvarskänsla med vilken folkpartiet ordnade en fast regeringskurs. För de inblandade är läsningen av samma stycken kanske mera vemodig och gråtmild. Känslorna ändras snabbt. Folkpartiet går ur famn i famn. I går tillsammans med socialdemokraterna, i dag tillsammans med moderaterna. Kan det ge respekt? En viktigare fråga är hur många gånger socialdemokraterna skall behöva upptäcka att de borgerliga partierna inte är att lita på som samarbetspartner innan de drar de riktiga slutsatserna. Vår grundläggande uppfattning om den ekonomiska politiken är att kapitalismens kristendenser inte i längden kan dämpas och ännu mindre övervinnas genom stöd till kapitalet. De kan effektivt bekämpas bara i strid mot kapitalet och övervinnas sedan profithushållningen ersatts med en socialistisk planhushållning. Det betyder att andra värderingar än utsikten till största möjliga vinst skall bestämma produktionen. Det måste vara den ekonomiska politikens huvuduppgift att bidra till att bana väg för en sådan samhällsomvandling. Vänsterpartiet kommunisterna har i många sammanhang anvisat de nödvändiga beståndsdelarna i en sådan politik. Den kan bli verklighet endast genom att de arbetande människorna tar upp kampen för sina intressen. Vårt parti reser följande omedelbara krav som delar i en ekonomisk politik i folkflertalets intresse: Vi vill ha en förbättrad barnomsorg. Ett program för utbyggnad av förskolan bör snabbt göras upp och konsekvent fullföljas. Det bör ha målsättningen 50 000 nya barnstugeplatser under vart och ett av de närmaste tre åren. Därefter måste utbyggnaden fortsätta. Staten bör överta de avgörande kostnaderna. Vi vill ha beslutsamma åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Medan utredningar görs har tiotusentals ungdomar svåra problem därför att de inte kan få något arbete. Åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten måste sättas in omedelbart. Uppsökande verksamhet från arbetsmarknadsmyndigheterna, medvetet skapande av nya sysselsättningstillfällen för ungdomen, framför allt inom stat och kommun, en offensiv utbildningspolitik och anslutning av den arbetslösa ungdomen till socialförsäkringssystemet är några åtgärder. Vi vill ha en arbetsmarknadspolitik som genomför parollen rätt till meningsfullt arbete åt alla. Viktigt är att samma löneoch anställningsförhållanden som gäller på den öppna arbetsmarknaden skall råda också vid s.k. skyddat arbete. De som blivit utslagna och bereds utbildning och sysselsättning genom arbetsmarknadsmyndigheterna skall i ställning vara likvärdiga med andra arbetande. Det kräver en annan och högre målsättning för arbetsvård och skyddat arbete. Vi vill utveckla en effektiv kamp mot prisstegringarna. Prisstoppet bör utvidgas att gälla alla dagligvaror. Livsmedelspriserna måste framför allt hållas nere. Där är vårt huvudkrav slopande av moms på maten i förening med skärpt kapitalbeskattning. Subventionerna på vissa baslivsmedel kan ses som ett svar på detta krav. Nu vill regeringen gå ifrån linjen att subventionera bort hela prisstegringen på dessa varor. Vi anser att man bör hålla fast vid denna linje. Annars blir det betydande prishöjningar på maten. Vi kräver sänkning av hyrorna. Lågränta och en statlig bostadsbank är därvid alltjämt huvudkrav när det gäller finansieringen av bostadsbyggandet. Men för att snabbt få ner hyreskostnaderna, särskilt i nyproduktionen, föreslår vi att den garanterade bostadslåneräntan skall sänkas med en halv procent för flerfamiljshus byggda under åren 1970-1975. Detta är nödvändigt inte minst som en rättviseåtgärd för dem som har hyreslägenheter, jämfört med boende i andra bostadsformer. Vi anser det tvingande nödvändigt med lättnader för kommunerna. Deras ekonomiska situation har förvärrats bl.a. också genom de höjda arbetsgivaravgifterna. De kan inte såsom de privata arbetsköparna kompensera sig för dessa. Våra krav är: Vi kräver skärpt beskattning av stora förmögenheter och bolagsvinster. Bakgrunden är vad jag redan skildrat om den starka ökningen av kapital och kapitalinkomster. Skattepolitiken är inget effektivt instrument, men man måste utnyttja det så långt det går för en progressiv fördelningspolitik. Det är nödvändigt att skärpa skatten på stora förmögenheter. Det är också nödvändigt att skärpa skatten på bolagsvinser, samtidigt som avskrivningsreglerna ändras så att företagen tvingas ta fram sina vinster till beskattning. Vi vill en omedelbar förkortning av arbetstiden till sju timmar per dag och att man därefter går vidare, så att sex timmars arbetsdag kan vara genomförd 1980. Motiven för detta är kända för alla. Knappast någon talar i dag mot sex timmars arbetsdag. Men det avgörande är ju vilken ställning man tar till konkreta förslag i denna sak. I den omröstning som så småningom följer får vi på nytt tillfälle att konstatera vilka partier som är för en kortare arbetsdag och vilka som är emot. Vi kräver slutligen att fjärde AP-fondens medel helt skall brukas för att starta och utveckla statliga industrier. De medlen får inte som hittills användas för att späda på vissa privata storföretags kapitaltillgångar. Detta är ett program som borde kunna vinna hela arbetarrörelsens stöd. Med ett sådant program kommer vänsterpartiet kommunisterna att gå ut om det blir val i år. Med det går vi ut för att — val eller inte val — söka mobilisera folkflertalet till kamp för en progressiv arbetarpolitik. Den har uttryckts i de reservationer som vpk lämnat till finansutskottets betänkande, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga dessa reservationer.

Herr talman! Finansutskottet kunde i sitt betänkande nr 1 i år, som behandlades i kammaren den 12 mars, fastslå att det råder utbredd enighet om de centrala målen för den ekonomiska politiken. Dessa definierades i finansplanen som full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördelning, rimlig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. I dessa mål innefattas liksom tidigare kravet på bättre regional balans. Finansutskottet förordade att riksdagen skulle ställa sig bakom denna formulering av målen för den ekonomiska politiken, vilket också skedde. Det betänkande från finansutskottet som nu behandlas grundas på samma målsättning för den ekonomiska politiken. Det råder fortfarande enighet om stora och centrala avsnitt i den ekonomiska politiken. De krav på konkreta åtgärder för att säkra den höga sysselsättningen som framfördes i betänkande nr 1, som även innefattade den s.k. Haga II uppgörelsen, fullföljs nu av majoriteten i detta betänkande. Att sedan konstellationen i utskottet bakom majoritetsbetänkandet denna gång är en annan än i mars kan inte undanskymma det faktum att det går en rak och konsekvent linje genom majoritetsinriktningen i de två betänkandena. Jag skall inte nu spekulera över varför socialdemokraterna återgått till sin tidigare passiva attityd i stabiliseringspolitiken. Den svarar emellertid, som jag ser det, illa mot de aktuella kraven på den ekonomiska politiken. Herr Ekström har här inledningsvis tagit upp centerns partimotion och ifrågasatt dess uppläggning. Jag vill inledningsvis betona att eftersom regeringen i sin kompletteringsproposition liksom i finansplanen drar upp allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken — något som vi inte ifrågasätter att den skall göra — må det också vara oppositionens sak att på lika villkor ange sin syn. Det är därför centerns partimotion till kompletteringspropositionen fått den karaktär den har. Herr Ekström betonade att här finns stora likheter. Ja, det är riktigt, men det finns en väsentlig skillnad mellan centern och regeringen, nämligen att centern förordar en aktivare konjunkturpolitik. Herr Ekström talar i sammanhanget också om lättsinnigt utspel, att vi från majoritetens sida späder på ett redan stort underskott i statsbudgeten. Budgeteffekten av det förslag som finansutskottets majoritet framlägger är 225 milj.kr. på det aktuella budgetåret. Jag finner, mot den bakgrunden, att vad som är lättsinnigt, om något är det, i så fall är herr Ekströms sätt att argumentera. De övriga konjunkturpolitiska aktiviteter som förordas är ju knutna till konjunkturförloppet och också i väsentlig utsträckning till regeringens vilja och förmåga att handla och i tid sätta in åtgärder för att stimulera den ekonomiska politiken. Den höga sysselsättningen i vårt land kan — dess värre — befaras vika mot vintern. Den internationella konjunkturavmattningen kan då komma att leda till påfrestningar och sysselsättningssvårigheter i vissa sektorer av svenskt näringsliv. Den ofördelaktiga utvecklingen av de västliga industriländernas bytesbalansunderskott har lett till en anmärkningsvärd återhållsamhet med importen och detta i sin tur har resulterat i att bytesbalansunderskotten blivit mindre än väntat. De stora OECD-länderna hart.o.m. under första kvartalet i år fått ett visst överskott i sin samlade bytesbalans — att jämföra med ett underskott på ca 20 miljarder dollar i fjol. Samtidigt har emellertid andra länder, de mindre OECD-länderna och u-länderna, kunnat notera en fortsatt ogynnsam utveckling av bytesbalanserna. Detta tillsammantaget gör att det enligt vår bedömning inte går att räkna med någon ökning av världshandeln mellan 1974 och 1975. Herr Ekström överraskade mig i det sammanhanget med att konstatera, att det egentligen inte råder några olikheter mellan stora och små länder i detta avseende och att skillnaden mellan Sverige och övriga nationer skulle bero på en fasförskjutning i den svenska konjunkturen. Det är visserligen riktigt, men problemet i den svenska ekonomiska politiken under 1970-talet har ju varit att också bringa den ekonomiska politiken i fasöverensstämmelse med konjunkturutvecklingen. När avtalsuppgörelserna nu i stort sett är genomförda kan man också överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Eftersom staten i hög grad agerade på arbetsgivarsidan, har också det politiska ansvaret för årets avtalsuppgörelse markerats. Ökningen av lönerna för innevarande år kommer att ligga 2 å 3 procentenheter högre än den som förutsågs i den reviderade finansplanen och som ansågs vara samhällsekonomiskt acceptabel. Detta ger naturligtvis ett ganska betydande ökat köpkraftstillskott men också en ökning av produktionskostnaderna, som kan vän-. tas slå igenom i prisutvecklingen. Den progressiva effekten i skattesystemet, ytterligare prisökningar och en viss sparandeökning gör att det emellertid är sannolikt att den reala konsumtionsökningen av detta extra tillskott stannar vid en halv procent. Effekten av avtalsuppgörelsen blir också att nationalbudgetens prognos beträffande konsumentprisstegringen sannolikt får revideras från 8-9 96 enligt propositionen — den anges f.ö. i den socialdemokratiska reservationen nr 2 A helt tvärsäkert till 89 — till 10 å 1196. Av betydelse här blir naturligtvis också den omständigheten att de retroaktiva löneutbetalningarna, som innefattar ett extra köpkraftstillskott om kanske inemot 1,5 miljarder kronor, kommer att utbetalas omkring halvårsskiftet medan prisstegringarna får väntas ske mera successivt under året. Det innebär att en stor del av hushållens realinkomstökning kommer att koncentreras till tredje kvartalet medan däremot den fortsatta prisuppgången kan väntas reducera realinkomststegringens effekter under fjärde kvartalet. Detta är motivet till att utskottsmajoriteten utnyttjat det mandat riksdagen gav finansutskottet i samband med behandlingen av dess betänkande nr 1 och föreslagit, att höjningen av barnbidraget skall ske redan från den 1 oktober. På detta sätt får barnfamiljerna en viss kompensation för den väntade kraftiga prisstegringen. Med tanke på den kraftiga köpkraftpåspädningen i sommar finns det därutöver inget utrymme för någon ytterligare konsumtionsstimulans. En eventuell sänkning av mervärdeskatten i framtiden får bli beroende av den fortsatta konjunkturutvecklingen, och därvid naturligtvis i första hand den som äger rum till hösten-vintern. En sådan sänkning kan då vara en åtgärd som bör övervägas. Det råder nu ändå en ganska utbredd enighet om att försöket med sänkningen av mervärdeskatten i fjol var en lyckosam åtgärd ur konjunkturpolitisk synpunkt. I finansplanen och i den reviderade nationalbudgeten presenteras vissa preliminära resultat av erfarenheterna från den temporära mervärdeskattesänkningen. Den konklusion man där drar, och den citerar även de socialdemokratiska reservanterna, är att konsumtionsstimulansen också i betydande utsträckning, som det heter, gällt importerade varor. Man kan ju knappast vänta sig att en momssänkning påverkar också konsumtionsmönstret, och naturligtvis kommer på motsvarande sätt även det köpkraftstillskott som avtalsrörelsen medför att innebära ett läckage av valuta i form av importerade varor och kanske också semesterresor till soliga latituder. Men vad vill socialdemokraterna och regeringen göra åt detta faktum? Mervärdeskatten har alltså sin roll i arsenalen av konjunkturpolitiska medel, även om man i dag inte kan använda detta redskap. Den kommunala ekonomin har tillmätts en central roll i det nuvarande ekonomiska läget. Överenskommelsen om kommunalt skattestopp var en komponent i det paket som underlättade avtalsrörelsen. Redan i samband med förhandlingarna om det kommunala skattestoppet framförde centerns representanter i Kommunförbundets styrelse kravet på ett ökat statligt engagemang i den kommunala barnomsorgen. Finansministerns hållning var då avvisande. I kompletteringspropositionen aviseras dock nu förhandlingar med Kommunförbundet om ökade insatser på barnomsorgens område från statens sida. Även om intresset förefaller litet sent påkommet hälsar vi det med tillfredsställelse, eftersom detta är en sektor som måste bli föremål för ökad uppmärksamhet. Finansministerns ambition att bli klar med dessa förhandlingar till budgetpropositionens framläggande i början av 1976 bör enligt vår uppfattning höjas, så att resultatet av förhandlingarna föreligger redan i höst och på ett så tidigt stadium att kommunerna har en rimlig chans att beakta resultatet därav vid höstens budgetbehandling. Jag är förvånad över att de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet, bl.a. med den säkra förankring som där finns i kommunalekonomiska utredningen, inte ens ville vara med om denna opinionsyttring, som väl får betraktas som ett minimikrav ur kommunalekonomisk synpunkt. Enighet torde ändå råda om att staten i väsentligt större utsträckning än f. n. måste stödja den kommunala barnomsorgen. Indirekt antyder ju de socialdemokratiska reservanterna att de är inne på denna linje med sitt påpekande att den av riksdagen i mars beviljade finansfullmakten ger möjlighet till höjda statsbidrag. I de yttersta av dessa dagar har vi erfarit att regeringen också gått till aktion på detta område. Den ekonomiska utvecklingen i landet utsätter kommunernas ekonomi för särskilda påfrestningar. Kommunernas nyckelposition inom den offentliga sektorn illustreras av uppgörelsen om skattestoppet. Kommunalskatten väger tungt, i synnerhet i de lägre inkomsttagarnas budget. Samtidigt står det klart att framtida avtalsuppgörelser måste kunna medge förbättringar av inkomsttagarnas reala köpkraft utan att samtidigt leda till stora prisstegringar. Det måste i framtiden mera än nu vara den samhällsekonomiska ramen som får bli vägledande för löneförhandlarna. För detta krävs bl.a. en genomgripande reform av det nuvarande skattesystemet. Kammaren har tidigare diskuterat nödvändigheten av en samordning av de tre nu arbetande skatteutredningarna. Finansutskottets majoritet har mot bakgrund av sina finansoch konjunkturpolitiska värderingar och de synpunkter som framförts i centerns partimotion understrukit behovet av en samordning av skattepolitiken. Detta är bl.a. ett angeläget krav i den framtida sysselsättningspolitiken. Inte heller i denna fråga står de socialdemokratiska reservanterna särskilt långt från majoriteten. Kravet på en sådan inriktning av skatteutredningarna att man underlättar en samlad bedömning av skattepolitikens utformning råder det alltså i realiteten en bred enighet om i finansutskottet. Eftersom risken för en konjunkturnedgång i vinter får betraktas som betydande, bör nu investeringsaktiviteten i näringslivet prioriteras med målsättningen att man skall upprätthålla en hög och jämn sysselsättning och främja exportansträngningarna i omsorgen om vår handelsbalans. I sitt betänkande nr 1 ägnade finansutskottet stort intresse åt näringslivets kapitalförsörjning. De synpunkter som finansutskottet då gav uttryck för har uppenbarligen beaktats; bl.a. har den utländska upplåningen nått en betydande höjd under de fyra första månaderna i år och uppgått till ca 5 miljarder kronor. Eftersom detta innebär en betydande inteckning i våra framtida resurser, kan det nu vara riktigt att ta det något lugnare med kapitalimporten. Med den upplåning som skett och den som alltjämt kan beräknas ske bör ett tillfredsställande kapitaltillskott för investeringar i näringslivet ha skapats. Det är emellertid angeläget att i det sammanhanget stryka under den målsättning för kreditpolitiken som uttalats i centerns partimotion, nämligen att importkonkurrerande företag har en lika viktig roll att spela för sysselsättningen och för den ekonomiska utvecklingen i landet som exportföretagen och att detta självfallet måste påverka det sätt på vilket man hanterar kreditpolitiken. Det är också väsentligt att hävda vårt näringslivs internationella konkurrenskraft. De socialdemokratiska reservanterna tar överraskande lätt på den frågan. De har i sin reservation nr 2 A vid finansutskottets betänkande konstaterat att den tvååriga avtalsuppgörelsen ”på ett avgörande sätt förstärkt det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft”. Ja, naturligtvis är den höga grad av arbetsfred och harmoni som i varje fall hittills präglat den svenska arbetsmarknaden en tillgång också i internationell konkurrens, men frågan har ju även en ekonomisk sida. Tydligen är inte heller de socialdemokratiska reservanterna riktigt lika övertygade som det anförda citatet kan ge vid handen. I en senare reservation, nr 13 A, säger de nämligen: ” Vår internationella konkurrenskraft är således inte försämrad.” Det är ju någonting annat än att den har stärkts. Det vore väl skäl att reservanterna, eftersom detta är en så central fråga i den ekonomiska politiken, bestämde sig för hur man egentligen vill se på det svenska näringslivets konkurrenskraft. I det sammanhanget noterar man emellertid också med intresse att reservanterna aviserar att det stöd för lageruppbyggnad som riksdagen efter regeringens förslag och med finansutskottets tillstyrkan tidigare uttalat sig för kommer att tillämpas från den 1 juli 1975. Detta skulle naturligtvis inte ha behövt ske om vi hade gått ut med stärkt konkurrenskraft och om inte oron för konjunkturen också nu präglat regeringens handlande. Jag vill tillägga att jag förutsätter att det uttalande som finansutskottet gjorde i sitt betänkande nr 1, att detta lagerstöd måste ges en form så att det inte diskriminerar mindre företag, också nu beaktas. Utskottsmajoriteten går emellertid vidare och kräver mer av aktiva och konkreta åtgärder än regeringen för att i omsorgen om sysselsättningen stödja näringslivets investeringar. Vi menar således att näringslivets s.k. reguljära investeringsfonder i det konjunkturläge man kan befara inträder under vintermånaderna skall fritt få disponeras i hela landet och att fondernas egentliga motiv, dvs. konjunkturutjämnande funktion, nu kan komma till sin rätt. Vi har dock betonat att en förutsättning även med detta tidsbegränsade frisläpp är att det inte får komma i konflikt med det fastställda målet regional balans. Med den klart uttalade målsättningen menar vi att man kan ge näringslivet förtroende att i vinter fritt få disponera dessa fonder. Herr Ekström fann det i sitt anförande vara en gåta att centern gått med på detta. Det är centern som svarat för formuleringarna, och det är i övertygelsen om att den nuvarande konjunkturutvecklingen motiverar detta steg som vi tagit det. Samtidigt har vi också en förvissning om att den dubbelkontroll som f.n. finns i nuvarande konjunkturläge är onödig. Det är ju ändå så, herr Ekström, att näringslivet regelmässigt måste ha kontakt med länsarbetsnämnderna när det gäller investeringar som påverkar arbetskraftsbalansen. Den uppgiften är näringslivet ju inte fritaget från. Det finns alltså fullt tillräckliga kontrollmöjligheter för att frisläppet inte skall missbrukas. 3 Jag vet inte vad herr Ekström har för erfarenheter av företagarna i t.ex. Iggesund, men man får väl ändå förutsätta att det svenska näringslivet är så ansvarsmedvetet, att man efter ett uttalande i riksdagen i denna riktning också respekterar det. Som ett komplement till frisläppet av investeringsfonderna uttalade finansutskottet redan i sitt betänkande nr 1 att man borde kunna på nytt ta i anspråk ett system med investeringsavdrag vid beskattningen i kombination med investeringsbidrag. Nu hemställer utskottets majoritet hos regeringen att den, när detta motiveras av konjunkturutvecklingen, framlägger förslag om investeringsavdrag i kombination med investeringsbidrag. Men vi gör dessutom det ganska bestämda förbehållet att, till skillnad från när regeringen förra gången använde denna form av konjunkturstimulans, måste bestämmelserna nu utformas så att de inte ensidigt gynnar kapitalstarka företags investeringar i maskiner, företrädesvis då de stora företesen. En vägledande princip den här gången måste vara att främja investeringar som har största möjliga sysselsättningseffekt. Som bekant spelar de mindre företagen för sina anställda lika stor roll för sysselsättningens säkrande som storföretagen för sina anställda. Jag vill emellertid betona, mot bakgrund av den pressdebatt som den senaste veckan rört sig kring dessa frågor, att vi beträffande tidpunkten för och volymen av dessa sysselsättningsstimulerande åtgärder har lagt beslutet hos regeringen för att få en så aktuell och snabb tillpassning till konjunkturutvecklingen som möjligt. Detta är en grundläggande idé med den konjunkturpolitiska beredskapsplan som riksdagen på vårt initiativ beslutat om. Som ett tredje komplement till dessa investeringsfrämjande och därmed sysselsättningsstödjande åtgärder föreslår utskottsmajoriteten att den allmänna arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet skall sänkas med 296 från den 1 januari 1976. I vår konjunkturanalys har vi noterat att sysselsättningen i det inre stödområdet har svårt att hänga med utvecklingen i landet för övrigt. Det finns anledning att befara att konjunkturnedgången först kommer att drabba denna del av vårt land, där råvaruproducerande exportindustrier spelar en dominerande roll för sysselsättningen. Näringslivets allmänna struktur i detta område gör det dessutom angeläget att inrikta stödet på en åtgärd som får direkt sysselsättningsstimulerande effekt. Även beträffande denna åtgärd har vi lämnat frågan om hur man går vidare öppen för en senare avvägning med hänsyn till konjunkturen. Det skulle i så fall kunna ske genom att man vidgade det geografiska området för sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften och även ökade insatsen i det inre stödområdet genom att helt ta bort avgiften. Men det får bli en fråga som koordineras med konjunkturförloppet, och det får vi bedöma till hösten eller vintern. Den totala kostnaden för åtgärden under det budgetår vi nu diskuterar uppgår till ca 85 milj.kr. Herr Ekström noterade denna åtgärd som ett avsteg från andan och innehållet i Haga II-uppgörelsen. Jag trodde faktiskt inte att Haga II uppgörelsen, hur befogad och väsentlig den än var, kunde påverka konjunkturförloppet i sådan utsträckning att man också kunde förutse hur konjunkturutvecklingen i det inre stödområdet skulle utveckla sig. Nej, den enkla sanningen är att denna åtgärd motiveras av vad som hänt och håller på att hända med konjunkturen i de genuina skogsbygderna. De sysselsättningssiffror som herr Ekström här åberopade har verkligen inte koncentrerats till det inre stödområdet utan avser skogslänen som helhet, och det är inte befogat i sammanhanget. Vidare tog herr Ekström upp utskottets handläggning av detta ärende. Det är riktigt att jag som utskottsordförande har initierat och förberett ett utkast till utskottets skrivning. Det anser jag vara min uppgift. Men jag vill också erinra om att herr Ekström var den förste som fick detta utkast sig till handa. Med den goda kollegiala atmosfär som vi har förmånen att ha i finansutskottet träffades vi också några gånger och diskuterade förutsättningarna att gå vidare. Till bilden hör att utkastet till betänkandet var skrivet utifrån de förutsättningar som var rådande omkring Haga II. Jag märkte dock ganska snart att det på den socialdemokratiska sidan saknades ett allvarligt intresse. Men det är ju så, herr Ekström, att finansutskottet inte är någon vanlig söndagsskola, utan man måste ha en politisk vilja att nå resultat. Och den politiska viljan måste ganska snabbt kunna dokumenteras. Även om översteprästen inte är på sitt soligaste humör måste ledamöterna ändå kunna ha möjlighet att förhandla och kapacitet att visa vad man politiskt vill. Men den viljan saknades. Sammanfattningsvis vill jag säga att centerns syn på den ekonomiska politiken präglas av en målmedveten strävan att fullfölja den aktiva konjunkturoch stabiliseringspolitik som riksdagsmajoriteten samlade sig kring i mars. Med målsättningen att slå vakt om sysselsättningen och en lugn ekonomisk utveckling kräver vi en fortsatt hög konjunkturpolitisk beredskap, som även måste innefatta en aktiv bevakning av den alltmer oroande inflationsutvecklingen. Och detta förutsätter hög handlingsberedskap, bl.a. i form av betydande exekutiva fullmakter till regeringen, vilket vi är beredda att ge. Det visade vi senast i mars.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

Herr talman! Det är riktigt, som utskottsordföranden säger, att jag var den förste som fick del av det förslag till betänkande han hade dikterat. Men det var först onsdagen den 21 maj, och sedan måste jag vänta till nästa dag innan jag fick någon reaktion på de synpunkter som jag hade anfört. Och jag var, herr Åsling — erkänn det — den siste som underrättades om att det hade skett en samskrivning med moderaterna; det bör noteras i detta sammanhang. Under mellantiden hade tydligen mycket hänt. Jag hade inte trott att utskottsordföranden så snabbt och så avslöjande skulle lämna kammaren en verifikation på det som jag gav betyget ekonomiskt lättsinne. Jag väntade med spänning på att herr Åsling skulle tala om hur mycket de föreslagna åtgärderna betyder för statsfinanserna. Han kom fram till 225 miljoner. Det var en intressant siffra! Barnbidragshöjningen kostar 140 miljoner, och så lägger herr Åsling till 2 96 på arbetsgivaravgiften för ett halvår, 85 miljoner, och det blir 225 miljoner. Men, herr Åsling, det är väl inte bara för den korta tiden vi skall se det här? Lägg till detta det som skymtar vid horisonten, nämligen en momssänkning, investeringsavdrag och investeringsbidrag, som utskottsmajoriteten vill att riksdagen skall ge regeringen till känna att man enligt riksdagens önskan skall pröva! Då blir det ett helt annat resultat! Sedan är det ändå så, herr Åsling, att en av möjligheterna för skogslänen, inte minst Jämtland, att få någonting med av företagens investeringar i filialverksamhet vid ett generellt frisläpp av investeringsfonderna är att det på centralt håll finns möjlighet att säga: Skall ni få använda investeringsfonder i t.ex. Göteborg, så skall ni också placera delar av er företagsamhet i Jämtland! Det är därför vi säger nej till generella frisläpp av investeringsfonderna. Även herr Åsling borde begripa att ett sådant frisläpp inte rimmar med den lokaliseringspolitik och den regionalpolitik ni talar för. Nej, herr Åsling, ni har i betydande utsträckning gjort eftergifter åt moderaterna. De har fått med två av de fyra klämmarna i sin motion. Tänk om herr Nils Åsling, som nu säger att det här bara kostar 225 miljoner, någon gång skulle bli finansminister! Då har svenska folket verkligen fått en ”kvartalsfinansminister”!

Herr talman! Herr Åsling tog i sitt anförande upp några av de frågor jag berörde. Han tog upp barnomsorgen och han tog upp kommunernas svåra ekonomiska situation. Men läget är ju det, exempelvis beträffande barnomsorgen, att det under många år funnits konkreta förslag här i riksdagen om för det första större bidrag till kommunerna i detta syfte, och för det andra statens övertagande av personalkostnaderna vid daghemmen. De förslagen finns också i dag. Men centerpartiet har icke stött dessa förslag. Detsamma gäller kommunernas situation. Konkreta förslag från vpk om lättnader för kommunerna har funnits i en rad år, men centerpartiet har icke stött dessa förslag. Herr talman! Jag vill ta upp också en annan fråga som berörs på flera ställen i finansutskottets betänkande. Det är skattefrågan. I Haga Il-överenskommelsen fanns det en formulering om att ett nytt skattesystem skulle träda i kraft 1977. Nu säger de borgerliga i finansutskottet att ett nytt skattesystem skall vara klart i god tid före nästa avtalsrörelse. Vad innebär det? Det betyder att det nya skattesystemet måste antas av riksdagen nästa år, alltså 1976. Innan dess skall regeringen skriva en proposition och innan dess skall förslaget remissbehandlas, vilket tar rundlig tid i vårt land. Ett förslag från skatteutredningen måste därför vara klart under sommaren i år. De borgerliga partierna har hårt drivit detta krav på ett nytt skattesystem inför offentligheten, och de gör det också i det förslag som de vill att riksdagen skall besluta om i dag. De försöker därvid ge ett intryck av att det är andra partier som hindrar att deras förslag om ett nytt skattesystem kommer fram. Man borde då kunna vänta sig att de borgerliga partierna genom sina representanter i skatteutredningen skulle ta kraftfulla initiativ för att få fram ett resultat. Men gör de det? Herr talman! Om man skall uttrycka sig försiktigt och skonsamt, kan man säga att det har de inte gjort. Jag skulle också kunna uttrycka det på ett betydligt mindre skonsamt sätt, och det är möjligen också nödvändigt att göra det inför offentligheten. Men mot den faktiska bakgrund som finns måste man i dag stämpla det som hyckleri när ni på borgerligt håll fortsätter att driva denna dimbildningspolitik om vad som är möjligt att snabbt åstadkomma i skatteutredningen och på skattepolitikens område.

Herr talman! Det bjuder mig emot att polemisera mot finansutskottets vice ordförande Sven Ekström när det gäller frågan om utskottets tidsschema. Det finns emellertid mycket att säga om detta. Jag kan t.ex. påminna om att vi i samband med remitteringen av motionerna till fackutskotten tog upp frågan, om vi redan då skulle inleda ett resonemang som skulle kunna bli vägledande för skrivningen eller om vi först borde avvakta utskottens remissvar. På min direkta fråga då svarade Sven Ekström att han ville vänta. Sedan inträffade ju också pingsthelgen. Utskottet samlades på nytt efter pingsten, den 20 maj. Kansliet behöver viss tid för att arbeta — och det var faktiskt så, herr talman, att hela förhandlingsprocessen måste äga rum på dagen och kvällen den 21 så att utskottet skulle kunna fatta sina beslut den 22 för att inte hindra kammaren i dess arbete. Vi hade alltså ett mycket pressat tidsschema, och detta pressade schema förutsatte en klar indikation och politisk vilja, men denna vilja fanns enligt min mening inte. — Därmed nog diskuterat om detta. När det gäller vårt finansiella ansvar är det en märkligt vårdslös argumentation som Sven Ekström använder sig av. Han menar alltså att vad vi här diskuterar inte är effekten på den föreliggande budgeten av konjunkturpolitiska åtgärder, utan att perspektivet är mycket längre. Trots att det här rör sig om konjunkturpolitiska åtgärder — som man får vara beredd att, som vid momssänkningen, också ta tillbaka när konjunkturen motiverar detta — kommer Sven Ekström med det fullständigt orimliga påståendet, att här skall man föra en diskussion på längre sikt. Detta gör han f. ö. samtidigt som finansdepartementet — vilket vi påtalar i vårt betänkande — när det gäller långtidsbudgeten väsentligt har krympt sitt tidsperspektiv. Men vi från oppositionen skall alltså ha helt andra krav på oss i diskussioner om budgetkonsekvenserna. Detta är orimligt, och det blir därför en meningslös politisk diskussion. Vad vi här skall diskutera är konkreta konjunkturpolitiska sysselsättningsfrämjande åtgärder med konsekvenser för nästa budgetår.

Herr talman! Herr Åsling trasslar till det för sig mer och mer. Det var ju ändå så att jag fick vänta på ett besked från herr Åsling från kl. 18.30 onsdagen den 21 mars till morgonen därpå. Under tiden försiggick förhandlingar med moderata samlingspartiet, och herr Åsling hade tydligen inte stort intresse av att försöka uppnå en överenskommelse med mig. Detta med sänkning av arbetsgivaravgiften, som har blivit så intressant för mittenpartierna, blev aktuellt först i och med att ni hade inlett era överläggningar med moderaterna. Som jag tidigare sade stod det inte ett ord om arbetsgivaravgifterna i centerpartiets motion. Varför blev de då så intressanta och betydelsefulla i konjunkturförloppet? Jo, de blev intressanta därför att moderaterna hade föreslagit en sådan åtgärd i sin motion. Det var det kravet som de fick igenom när ni gick samman. Sedan, herr Åsling, har den borgerliga delen i riksdagen med lottens hjälp fått igenom att frågan om en differentiering av arbetsgivaravgiften skall utredas. Det struntar ni i. Det är bara att gå på — arbetsgivaravgiften skall sänkas med 2 96 i inre stödområdet, sedan kanske med ytterligare 2 96 där, sedan i allmänna stödområdet med 2 926! Gör man på det'sättet i riksdagsarbetet?

Herr talman! Jag skall inte göra någon värdering av hur det är att samarbeta med moderata samlingspartiet. Jag förstår att Sven Ekström känner vånda inför den gemensamma socialdemokratiska-moderata samlingspartistiska linjen i energifrågan. Frågan är hur han ser på det samarbetet. Men låt oss lämna moderaterna åt deras öde, låt dem svara för sig själva i den här diskussionen! Vi har sedan länge förordat åtgärder från sysselsättningsstimulerande synpunkt av sådan karaktär som en sänkning av arbetsgivaravgiften. Vi har som bekant t.o.m. fört frågan fram till utredning, och där ligger den nu sedan rätt lång tid tillbaka. Och vi kan ju inte inför utsikten av en konjunkturnedgång i det inre stödområdet stillatigande vänta på att frågan utreds — den fråga som vi har drivit länge, oavsett om moderaterna liksom folkpartiet också har haft den i sina motioner. Nu gäller det att använda de metoder för att säkra sysselsättningen som står politiker till buds. Då är uppenbarligen den allmänna arbetsgivaravgiften ett användbart redskap. Jag vidhåller, herr Ekström, att det är orimligt att föra perspektiven vidare, eftersom vi inte vet någonting om den framtida konjunkturutvecklingen eller om sysselsättningsutvecklingen i det inre stödområdet. Vi har att ta ställning utifrån den bild av konjunkturen vi har i dag. Det är mot den bakgrunden som vi har föreslagit den här sänkningen av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Sedan får konjunkturutvecklingen visa om vi skall gå vidare, i vilka regioner vi skall gå vidare och volymen av insatserna. Det är på det sättet en realistisk, aktiv konjunkturpolitik, som vi förespråkar, måste läggas upp.

Herr talman! Om målen för den ekonomiska politiken finns det mellan de politiska partierna i riksdagen knappast någon åsiktsskillnad. Alla vill vi med den ekonomiska politiken uppnå full sysselsättning, stabilt penningvärde och balans i utlandsbetalningarna. Även vänsterpartiet kommunisterna säger sig ha samma syfte med den ekonomiska politiken. När det gäller synen på hur dessa mål skall nås går emellertid våra meningar isär. Det beror dels på ideologiska skillnader, dels på skillnader i bedömningen av den troliga ekonomiska utvecklingen. Om jag bortser från vpk, som vid varje tillfälle exponerar sin övertro på statliga ingripanden, kan jag konstatera att det inte heller i fråga om medlen i den ekonomiska politiken finns särskilt stort utrymme för yviga ideologiska utläggningar. Men värderingsskillnaderna finns där trots allt, t.ex. i fråga om vikten av utbyggd barnomsorg och synen på hur investeringsfonderna skall få användas. Det finns ingen anledning att sticka under stol med att oenigheten härvidlag mellan partierna bottnar i ideologiska skillnader. Jag återkommer senare till dessa båda punkter. Men jag vill ändå tro att det med litet bättre vilja från socialdemokraternas sida hade varit möjligt att i dag redovisa en bredare enighet även om de medel som bör användas i den ekonomiska politiken för att nå fram till de mål jag här har angivit — där den fulla sysselsättningen intar en särplats. Jag beklagar att regeringen inte haft någon sådan vilja till samförstånd samtidigt som jag inte ser någon anledning att göra detta till en större sak än vad den är. I det sammanhanget kan jag inte undgå att uttala förvåning över herr Ekströms beskrivning av den situation som jag närmast åsyftar. Jag vill betyga att jag har vant mig vid att betrakta herr Ekströms ord i förhandlingssammanhang som något att lita på. Jag kunde därför inte uppfatta de klara nej som herr Ekström gav oss på punkt efter punkt vid kontakten på herr Åslings rum den 21 maj som annat än ett besked som vi måste ta på allvar. För att se de frågor som riksdagen i dag har att ta ställning till i rätt perspektiv måste man gå tillbaka till januari i år. Då presenterade i vanlig ordning regeringen sin syn på den ekonomiska politiken för det närmaste året. Den synen präglades av överdriven optimism — också det i vanlig ordning — och ledde självfallet fram till att beredskapen för att möta sämre tider inte blev så hög att vi kände oss lugna. Utifrån dystra erfarenheter från den förra konjunkturavmattningen förde vi därför fram krav på större beredskap, konkretiserat bl.a. i en konjunkturpolitisk beredskapsplan. Vi kunde påvisa att flera av de antaganden som regeringen gjort, främst när det gällde exportutsikterna och industrins investeringar, mera var fromma förhoppningar än välgrundade prognoser. Utöver beredskapsplanen krävde vi därför omedelbara åtgärder för att stimulera investeringarna och produktionens omfattning. I utskottet enades också folkpartister, socialdemokrater och centerpartister — parallellt med de s.k. Haga Il-överläggningarna — om att begära såväl en beredskapsplan som åtgärder för att omedelbart stimulera investeringar och produktion. Denna i jämförelse med regeringens januaribedömning något dystrare men också mer realistiska syn på vad som kan hända med konjunkturen under den närmaste tiden har nu även satt sina spår i den förnyade bedömning som återfinns i kompletteringspropositionen. Där kan regeringen meddela att de omedelbara åtgärder som riksdagen uttalade sig för i mars verkställs eller håller på att verkställas. Sålunda har kreditrestriktionerna lättats och upplåningen utomlands skett i betydande omfåttning. Därmed har svängrummet på den svenska kapitalmarknaden ökat och de finansiella möjligheterna att hålla en hög investeringstakt förbättrats. Vidare finns nu möjlighet att få hjälp med produktion på lager. Företag som ökar sina lager kan få del av ett lagerstöd. Det är en viktig och riktig åtgärd. Företag med hyggliga framtidsutsikter men som f.n. har ont om beställningar kan därmed få hjälp att hålla uppe produktionen och därmed sysselsättningen. Att regeringen under gårdagen beslutat aktivera även andra av oss tidigare föreslagna och i beredskapsplanen intagna åtgärder hälsar vi med tillfredsställelse. Det borde nu vara klart för alla som ger sig på att försöka bedöma konjunkturutsikterna, att nedgången redan påbörjats och att vinterhalvåret kan bli besvärligt från sysselsättningssynpunkt. De signaler som antyder förändringar i den ekonomiska aktiviteten har ganska länge pekat på sämre tider. Det gäller numera även sysselsättningsutvecklingen. Ökningstakten i sysselsättningen inom industrin är nu klart negativ, och antalet varsel har ökat. Den faktiska arbetslösheten steg mellan de två senaste månaderna. Mellan vårmånaderna förra året sjönk tvärtom arbetslösheten. Jag är av den åsikten att konjunkturpolitik inte skall bedrivas med stora åthävor. Det bör tvärtom vara fråga om successiva försök att upprätthålla den svåra balansen i ekonomin mellan kapacitetsutnyttjande och avsättning. Den ekonomiska politik vi förordat har därför varit en mjuk övergång till expansiv ekonomisk politik. Dessa successiva insatser av stimulerande åtgärder bör fortsätta. Vår bedömning är att den avtalsrörelse som i stort sett nu förts till ett lyckligt slut, bl.a. tack vare Haga IIl-överenskommelsen, kommer att föra ut så pass mycket pengar i handeln att någon stimulans av den privata efterfrågan därutöver inte är nödvändig eller önskvärd under de närmaste månaderna. Men vi håller inte för uteslutet att det på andra sidan årsskiftet kan behövas åtgärder för att hålla uppe den privata efterfrågan. Erfarenheterna från förra året av temporär momssänkning är så goda, att det i första hand är en upprepning av den åtgärden som då bör övervägas. Men att nu besluta om det skulle vara direkt felaktigt. Jag måste i det här sammanhanget få ta upp några av herr Ekströms synpunkter beträffande momssänkningens effekt. Det kan i alla fall inte bestridas att den momssänkning vi införde under den överenskomna tidsperioden verkligen hade en ordentlig sysselsättningsbefrämjande effekt inom vårt land. Herr Ekström tar här citat från Veckans Affärer och vill därmed förringa betydelsen av momssänkningen. Men jag tycker att det hade varit lämpligare om han hade åberopat citat från Landsorganisationen, där man konstaterat att erfarenheterna av momssänkningen varit så goda att man vid lämpligt tillfälle kan upprepa denna sak. Jag vill be herr Ekström vara litet försiktigare med sina omdömen beträffande momssänkningen, så att ni inte på nytt kommer i den situationen att det blir svårt att acceptera ett verksamt medel som också ni skulle kunna ha glädje och nytta av. Vi kan ganska snart komma i den situationen att vi behöver enas om att använda detta mycket verksamma medel på nytt. Om inte ekonomisk politik bör skötas med stora åthävor bör den däremot skötas med logik och konsekvens. Det kravet uppfylls inte när det gäller socialdemokraternas inställning till vårt krav på att släppa medlen i investeringsfonderna fria utan villkor. Regeringen vill förbehålla sig rätten att pröva de enskilda investeringsförslagen. Man frågar sig naturligtvis vad den prövningen nu skall tjäna till. Den kan ju vara av något värde bara om man tror att det finns investeringar som man vill förhindra. Och om man vill förhindra investeringar, hur skall man då kunna nå den höga ökningstakt i fråga om industrins investeringar som är så angelägen och som regeringen själv tillmäter så stor betydelse? Det här är ologisk politik. Den enda förklaring som finns är att vi här har att göra med en ideologisk skillnad. Regeringen tror att den som sitter centralt placerad fattar de klokaste besluten, medan vi tror att besluten blir bäst om de fattas av dem som är berörda och som besitter sakkunskapen. Med vårt förslag står dessutom mer kapital till förfogande. Om man vill främja investeringarna, är alltså vårt förslag också av den anledningen bättre än regeringens. Att vi begränsar oss till att nu förorda ett villkorslöst frisläppande av investeringsfonderna enbart under vinterperioden är ett bevis för vår önskan att bevara handlingsfriheten till förnyade bedömningar på längre sikt. Som ett komplement till utnyttjandet av investeringsfonderna har vi på nytt aktualiserat det uttalande som gjordes i finansutskottets betänkande 1975:1 angående investeringsavdrag vid beskattningen i kombination med investeringsbidrag för särskilda ändamål. Det borde inte heller för regeringspartiet vara något nytt, eftersom man var med om den skrivning som jag här åberopar. Trots en försiktig bedömning av konjunkturutvecklingen tror vi på en starkare framtoning av svårigheter för sysselsättningen inom näringslivet i början av 1976 än vad regeringen gör. I konsekvens härmed har vi anslutit oss till förslaget om en sänkning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet med 2 96 från den 1 januari 1976 och föreslår att riksdagen hos regeringen begär förslag till riksmötet 1975/76 om de ändringar i lagen om allmän arbetsgivaravgift som härför erfordras. Jag hänvisar också till vad vi anfört i detta sammanhang beträffande övervägande i höst, för den händelse konjunkturutvecklingen blir sämre än väntat, om helt borttagande av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet och en sänkning till 2 96 i det allmänna stödområdet. Sådana tankegångar har tidigare framförts från folkpartiets sida. Riksdagens tidigare i år fattade beslut innebar att regeringen skulle vara beredd att sätta beredskapsplanen i kraft. De olika ingredienserna i denna plan fanns specificerade. Bedömningen av i vilken utsträckning denna plan borde förverkligas skulle riksdagen återkomma till i samband med kompletteringspropositionen. Det tillfället är alltså inne nu. De partier som var överens om planen i mars, dvs. folkpartiet, centern och socialdemokraterna, har alltså haft gott om tid på sig att fundera på i vilken utsträckning och till vilka delar man nu vill förverkliga be redskapsplanen. Jag vill därför inte dölja att jag är förvånad över att enigheten oss emellan inte är större. För folkpartiet har vissa inslag i beredskapsplanen varit av särskild vikt. Jag vill peka på förbättringen av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna genom ett högre barnbidrag, utbyggnaden av barnomsorgen och åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Det är självfallet viktigt att åtgärder av mera traditionellt slag inte försummas när sysselsättningen skall skyddas. Jag tänker på arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten, tidigareläggning av statliga och kommunala investeringar och beställningar etc. Det är viktiga åtgärder, och jag har inte uppfattat att det här finns någon meningsskillnad mellan partierna. Jag tror också att regeringens handlingsberedskap i det här avseendet är tillfredsställande. Men härutöver har vi i folkpartiet haft den ambitionen att sätta in angelägna reformer vid tidpunkter då de också kan ha den dubbla effekten att de förbättrar sysselsättningen och jämnar ut konjunkturen. Den effekten har både ett förhöjt barnbidrag och en expansiv utbyggnad av barnomsorgen i kommunerna. Behovet av dessa båda åtgärder borde vara väl känt. Barnbidragen urholkas successivt av inflationen. De måste därför höjas med jämna mellanrum om värdet skall bibehållas. Bäst vore om barnbidragen liksom folkpensionerna höjdes automatiskt allteftersom inflationen fortskrider. Men eftersom både socialdemokrater och moderater motsätter sig det systemet, måste riksdagen ta beslut om höjning av barnbidragen nu och då, om man vill skydda barnfamiljerna mot inflationens verkningar. Riksdagen har tidigare i år på folkpartiets och centerns förslag beslutat om en sådan höjning, att träda i kraft vid årsskiftet. Men riksdagen höll också frågan om en tidigare höjning öppen. En sådan höjning kan bli påkallad, sade utskottet, och ansåg det lämpligt för bedömning i samband med behandling av kompletteringspropositionen. Det kan mot denna bakgrund inte komma som en överraskning för något parti att folkpartiet kommit fram till att en sådan höjning nu är påkallad redan fr.o.m. den 1 oktober i höst. Det är två skäl som ligger bakom. För det första bedömer vi prisstegringen bli något snabbare än vad regeringen tror. Det betyder att köpkraften minskar snabbare och att en måttlig stimulans av den privata efterfrågan är behövlig redan under hösten. För det andra menar vi att denna efterfrågestimulans i första hand bör komma de mest utsatta grupperna till del. Det är barnfamiljer och pensionärer. Och eftersom barnfamiljerna inte har sitt inflationsskydd ordnat, är det barnbidragshöjning som blir aktuell. Den andra angelägna reformen som vi anser skall genomföras så att den sammanfaller med vad som är önskvärt från konjunkturpolitiska utgångspunkter är utbyggnaden av barnomsorgen. Behovet av en sådan utbyggnad har vi diskuterat här i kammaren tidigare i år. Då var man från regeringspartiet tyvärr mera intresserad av att demonstrera sitt in tresse för barnomsorgen i ord än i handling. Det kom därför inte som någon total överraskning för oss i folkpartiet att man från socialdemokratiskt håll inte ville medverka till en sådan höjning av statsbidragen till kommunerna som möjliggör en snabbare utbyggnad. Jag vill ändå tro att man menar någonting med det myckna talet om att barnomsorgen skall byggas ut och jag tycker därför att det är mycket beklagligt att man inte vill medverka till att ta ett sådant beslut i rätt konjunkturläge. Om inte riksdagen tar beslut om bättre statsbidrag till kommunerna nu riskerar man att det inte får någon effekt alls under 1976. Redan under hösten måste kommunerna budgetera och besluta om vad som skall ske under 1976. De besluten kan inte fattas på en vag förhoppning om att riksdagen under våren 1976 kanske kommer att besluta om högre statsbidrag. Beskedet måste ges nu. Folkpartiet föreslår därför att riksdagen i dag beslutar om höjning av statsbidragen som både får effekt på kommunernas intresse att bygga fler av de planerade fritidshemmen och daghemmen redan under det närmaste året än man tänkt sig, och förbättrar kommunernas möjligheter att klara driftkostnaderna för de fritidshem och daghem som redan är byggda. Även centern och moderaterna tycker att kommunerna bör få besked före budgetarbetet i höst. Men mer än så har man egendomligt nog inte att säga. Om man vill ha fram ett sådant besked under hösten måste det ske innan riksdagen sammanträder igen. Har moderater och centerpartister någon mening om hur höga statsbidragen bör vara måste den meningen fram nu. I annat fall avsäger man sig helt och fullt alla möjligheter att påverka det besked man vill att kommunerna skall få. Säger man A får man också säga B. Det är en god regel som också hade bort vara vägledande för de partierna i den här frågan. För folkpartiet är det en hjärtefråga att försöka göra valfriheten mera reell också när det gäller formerna för barnomsorgen. Föräldrarna skall ha reella möjligheter att förvärvsarbeta och då behövs en utbyggd barnomsorg. Och de skall ha en reell frihet att välja mellan olika former av barnomsorg —- daghem, familjedaghem, deltidsarbete etc. lika väl som ekonomisk möjlighet att stanna hemma när barnen är små. För att den valfriheten skall bli reell krävs bl.a. många fler daghem. Därför vill vi ta tillfället i akt och skynda på utbyggnaden nu i en konjunktursvacka. Det är också ett sätt att understryka att den politik som ett parti bedriver måste vara sammanhängande och konsekvent. Jag vill, herr talman, till sist säga några ord om min motion nr 2155. Den gäller ett för vårt lands framtida samhällsekonomiska utveckling betydelsefullt problemkomplex. I motionen redovisas klart betydelsen av att regeringspartiet fullföljer de överenskommelser som träffats i fråga om arbetet inom de arbetande skatteutredningarna för att under 1976 komma fram till ett mera varaktigt skattesystem som kan träda i kraft 1977. Utan kännedom om innebörden av en sådan mera varaktig skattepolitiks utformning blir det inte möjligt att inför en kommande av talsrörelse för tiden efter 1976 med framgång använda sig av ett sådant forum för samråd varom riksdagen tidigare i år uttalat sig. Jag noterar med tillfredsställelse att även regeringspartiets representanter nu i reservationen 13 A starkt understryker behovet av att de tre berörda utredningarna ges en sådan inriktning att det underlättar en samlad bedömning av skattepolitikens utformning. Att samma reservanter nu gör detta uttalande utan att nämna den överenskomna tidsplanen måste jag däremot tolka såsom föga tillfredsställande. Jag är glad över att ha medverkat till att möjligheter skapades för att åstadkomma arbetsfred för 1975 och 1976. Men reservanternas bedömning av den slutliga avtalsuppgörelsens innebörd är för mig oroande inte minst med hänsyn till den inflationsdrivande effekten inom landet med de problem som denna kommer att medföra för bl.a. den kommunala sektorn. Det måste i framtiden bli möjligt att bereda löntagarna rimliga reallöneförbättringar utan så långt gående prisstegringskonsekvenser som nu med all säkerhet kommer att infinna sig. Det är då nödvändigt att kunna utnyttja ett nytt, mera varaktigt skattesystem och ett forum för samråd redan inför avtalsuppgörelsen för tiden efter 1976. I det sammanhanget vill jag turnera några antydningar från herr Hermansson om hyckleri från de oppositionspartiers sida som han vill göra ansvariga för att det inte händer någonting på det här området. Vi kan inte finna oss i att månad efter månad få göra påpekanden om att någonting måste ske samtidigt som vi numera har tämligen klara bevis för att inte så mycket som en kontakt tagits med exempelvis den utredning som herr Ekström är ordförande i från de andra utredningarnas sida. Vad skall man då tro? Här måste givetvis sägas ifrån med klart språk att det är nödvändigt att kraftiga tag tas. Jag skulle vilja föreslå att de tre olika utredningarna nu omedelbart ger sig i kast med att göra en analys av de olika, stora komplex som behöver belysas ur de tre utredningarnas synpunkt för att man skall få fart på arbetet. Om det verkligen finns en vilja hos regeringspartiet att få fart på förhandlingarna på det sättet är jag helt övertygad om att också oppositionspartierna är beredda att sätta till alla sina ansträngningar för att verkligen nå resultat. För mig är detta en hjärteangelägenhet. Jag kommer kanske inte att vara kvar i det politiska livet här i riksdagen så förfärligt länge till. Men innan jag sagt mitt sista ord här måste jag deklarera att vi inte kan få fortsätta att handskas med samhällsekonomin på det sätt som nu sker. Det måste gå att använda andra medel än hittills för att nå uppgörelser som både är till gagn för löntagarna och kan säkra en samhällsekonomisk balans av ett helt annat slag än den som nu råder. Herr talman! Jag ber till sist bara att få yrka bifall till de hemställningar och motiveringar vid vilka mitt och herr Wirténs namn förekommer. Det innebär att jag också yrkar bifall till reservationerna 4 B och 5 C, som avser bifall till folkpartiets motionsyrkande beträffande bidrag till byggande och drift av daghem.
Herr talman! Jag har i många olika sammanhang försökt göra klart för herr Löfgren att frågan om ett varaktigt skattesystem, där man även får in kommunalskatten, inte precis löses i brådrasket. Jag uppskattar den iver med vilken herr Löfgren talar om kontakt mellan och samordning av utredningarna, men det framstår för mig som otänkbart att det skulle kunna åstadkommas ett varaktigt skattesystem under de närmaste månaderna. Jag föreställer mig att herr Löfgren, om han lyssnat ordentligt till mig under våra samtal, har kommit till samma mening. Jag skall inte närmare diskutera med herr Löfgren vad som förekom vid förhandlingarna inom utskottet, eftersom det vid det här laget är uttjatat. Jag avstår också av den anledningen att jag vet att herr Löfgren spelade en mycket underordnad roll i dessa förhandlingar. Det var en annan part som bestämde hur det skulle vara när ni skrev er samman med moderaterna. I den konjunkturutveckling som vi väntar oss är, som jag framhållit i mitt huvudanförande, näringslivets investeringar det primära. Det är därigenom som vi kan skapa förutsättningar för utbyggnad av vår export och utvidgning av vår produktionsapparat, så att vi har en större sådan när konjunkturen ute i världen vänder. Vad som nu behövs är icke en konsumtionsstimulans. Det har jag tidigare sökt att framhålla, och jag tror att alla om de är riktigt ärliga ger mig rätt i detta. I december månad 1973 beslutade vi om ett stimulanspaket som omfattade 2 500 milj.kr. och som upptog en rad åtgärder. I februari 1974 lade regeringen fram en proposition med förslag till åtgärder som tillsammans kostade 2 800 milj.kr. Man föreslog stöd till barnfamiljerna och folkpensionärerna, subventionering av livsmedel och restitution av byggmoms. Genom en bred uppgörelse kom därtill också en tillfällig sänkning av momsen med 3 94 att genomföras för tiden fram till den 15 september 1974. När jag redovisar ett visst tvivel beträffande de effekter som åtgärder avseende momsen skulle kunna ha för bl.a. den allra närmaste tiden, pekar man på hur denna inställning har uppfattats på annat håll. Vad jag vill säga till herrarna är bara det, att ni hela tiden övervärderat momsens betydelse under fjolåret. Men det vidtogs ju även andra åtgärder. De 2 800 miljonerna skulle enligt er inte ha haft något som helst värde — de föreslogs ju av regeringen. De 1 200 miljoner som momssänkningen innebar var däremot ett uppslag från oppositionen och därför det som för er hade den största betydelsen. Det är detta jag velat peka på i detta sammanhang.

Herr talman! När det gäller skatteutredningarna har vi ju från vårt håll mycket starkt förordat ett utvecklat samarbete mellan dessa tre utredningar. Vi har t.o.m. här i kammaren föreslagit en direkt sammanslagning av dem för att effektivisera arbetet. På den punkten behöver vi alltså inte polemisera. Men sedan säger herr Löfgren: Vi kan inte finna oss i att det månad efter månad inte sker någonting i skatteutredningarna. Det är kanske herr Löfgrens personliga ståndpunkt, men han talar här för folkpartiet. Om folkpartiet, moderaterna och centerpartiet snabbt vill ha fram förslag från skatteutredningen, får de först och främst beflita sig om att i skatteutredningen lägga fram förslag om vilken skattepolitik de vill ha genomförd. Deras ledamöter har — jag kan bestyrka påståendet, eftersom jag är ledamot av skatteutredningen - till dagsdato intelagt fram något som helst förslag om hur det nya skattesystem skall se ut som de så storordigt talar om. Men när de icke tagit dessa initiativ och inte visar det intresse för arbetet i skatteutredningen som man kunde kräva, då tycker jag att man har rätt att stämpla deras offentliga agitation här i kammaren och i pressen just som hyckleri. Hyckleri är att säga en sak men inte göra den. När det gäller barnbidragshöjningen och åtgärder för bättre barnomsorg vill vi på vårt håll bestämt varna för att göra detta till en konjunkturpolitisk fråga. Vi anser att behovet av en höjning av barnbidragen är brännande, och därför har vi från vårt håll föreslagit att höjningen skall ske den 1 juli. Vi vill att alla åtgärder för en förbättring av barnomsorgen skall sättas in omedelbart, eftersom behoven är så stora att de inte kan vänta. De konkreta förslag folkpartiet har här i dag motsvarar vad vårt parti tidigare har föreslagit i riksdagen men majoriteten tyvärr har avslagit. Därför kommer vi att stödja folkpartiet på den punkten i den följande voteringen. Herr Löfgren tog upp frågan om partiernas allmänna inställning till den ekonomiska politiken och sade att vpk har en övertro på statliga ingripanden. Men vad är det de borgerliga föreslår i dag? Det är ju statliga åtgärder. Skillnaden mellan ståndpunkterna är att vi vill ha positiva åtgärder för att utveckla ny statsägd företagsamhet, medan folkpartiet och de övriga borgerliga partierna vill ha statliga åtgärder för mera subventioner och gåvor till de privata storföretagen. Det är den form av statliga ingripanden ni vill ha, men vi tycker att den är förkastlig.